Herr talman! Det är intressant och för mig och säkert för många andra avslöjande och upprörande att utskottets majoritet i betänkandet beskriver miljöpartiets yrkande om rätten att skydda den näraliggande miljön, luften, vattnet och jorden som oprecist. Man ger intrycket av att detta är onödigt. Speciellt skulle det gälla påpekandet att vi i miljöpartiet borde ta större ansvar när det gäller ekonomiska frågor. God ekonomi innebär faktiskt också att närmiljön och hälsan måste skyddas, annars uppstår det på sikt mycket stora skador och kostnader. Det finns i alla fall risk för det. Vi kan se sådant runt omkring oss i världen. De flesta människor vet att miljöskadorna ökar i omfattning. Verkligheten är för många det som är närmast dem själva. Att inte få möjlighet att på ett tidigt stadium stoppa miljöförstöringen, t.ex. miljöförstörande verksamhet i ens närhet, är direkt fel och kommer att leda till ökade kostnader. Vi upplever, herr talman, att vi uppträder ansvarsfullt, inte bara mot vår samtid och vår nuvarande ekonomi utan också mot framtiden och kommande generationer. Jag är övertygad om att kommande riksdagar inte kommer att betrakta sådana krav på det sätt som har skett i utskottet nu och föraktfullt kommentera sådana förslag. Förslagen kommer i fortsättningen, jag hoppas snart, att utan vidare beviljas. Jag är övertygad om att vi i längden inte kommer att vara det enda parti som kommer att lägga fram sådana krav. Insikten, herr talman, kommer säkert att öka. Det har den gjort hos stora delar av svenska folket. Jag önskar att insikten även kommer till riksdagsledamöterna.
Herr talman!

Rättsordningen är alltför restriktiv. Möjligheterna för näringsidkare att få rättshjälp bör i vissa fall öka. Företagaren skall då jämställas med löntagare. Ingen skall få diskrimineras i ett rättssamhälle. För oss moderater är det en självklarhet att vi skall slå vakt om rättssamhället till alla delar. Då får rättvisan också kosta. Det är alldeles givet att man inte i onödan skall anlita dyrbar rättshjälp. Med tanke på den restriktivitet som riksdagen så ofta är känd för i så många sådana fall, ger det säkert ingen anledning till oro.

Herr talman! Jag vill bara erinra Sigrid Bolkéus om vad som står i vår reservation. Det gäller de näringsidkare som skall jämställas med löntagare eller som helt enligt lagens bokstav och tillämpning jämställs med löntagare. De får inte enligt vår uppfattning diskrimineras. Det är vad som har hänt och kommer att hända ända till dess att nya regler kommer. Det är vad vi begär av riksdagen.
Herr talman! Det är möjligt att man kan befara att vår begäran är vidlyftig om man med det menar att det skulle kunna bli ett antal ärenden. Det betyder i så fall att det i många fall finns behov av att stoppa en miljöförstöring som drabbar mark, luft och vatten omkring människor där de bor. I alla de kommuner där miljö och hälsoskyddsnämnderna arbetar med de resurser som de borde ha och på det sätt som de borde göra enligt de rekommendationer som finns för avsikten med deras verksamhet, bör det inte uppkomma så många sådana behov. Men i många fall finns det risker för lojalitetskonflikter, t.ex. när företag kan hävda att vissa företeelser är nödvändiga förutsättningar för deras verksamhet. Skulle företagen tvingas att behöva ta itu med det ena eller det andra utsläppet skulle företagen kunna hävda att dessa åtgärder hotade sysselsättningen. Det kan göra miljö och hälsoskyddsnämnderna mindre tilltagsna när det gäller att beivra sådan verksamhet. Därför är det viktigt att både organisationer och enskilda ges ekonomisk möjlighet att stoppa en miljöförstöring som drabbar mark, luft och vatten omkring dem. Nu är det ju valår, och i sådana tider brukar väldigt många partier visa stor miljövänlighet, men inte ens nu tycker man annat än att det här är någonting som kammaren utan vidare skall avslå. Jag tycker att det är trist, och jag upprepar vad jag sagt tidigare: Jag tror att kommande riksdagar kommer att visa större förståelse. Sedan kommer vi till frågan vad kostnaderna skulle bli. Ett bifall till förslaget kan naturligtvis, jag medger det, leda till en omedelbar kostnadshöjning, men det kommer också att leda till motsvarande eller rättare sagt större kostnadssänkningar, genom att man så tidigt som möjligt stoppar miljöförstöringen. Ekonomi kan inte ses som någonting som bara har att göra med årets budget, utan det gäller att se längre fram i tiden.

Herr talman! Kvinnor som våldtagits eller sexuellt ofredats utomlands utsätts ofta för en mycket påfrestande situation. Det är inte nog med att själva brottet är synnerligen kränkande, utan de här kvinnorna kan också utsättas för obehagliga upplevelser i samband med utredning och rättegång, framför allt därför att synen på sexualbrott varierar mellan olika kulturer. Det kan många gånger vara så att i andra kulturer bedöms kvinnan vara medvållande till brottet på ett sätt som är helt främmande för oss i Sverige. De svenska kvinnor som råkar ut för sexualbrott utomlands är därför i stort behov av stöd och hjälp. Brottsoffrens situation är sådan att de i vart fall borde jämställas med kvinnor som i Sverige har råkat ut för likartad brottslighet. På grund härav beslöt riksdagen i höstas att ge regeringen till känna att regeringen snarast skulle tillsätta en utredning med uppdrag att utreda situationen för svenska medborgare som utsatts för grova brott utomlands. Avsikten med utredningen skulle vara att hitta regler som i görligaste mån tillförsäkrade målsägandena ett förbättrat stöd. Vad som hänt efter det tillkännagivandet är att justitiedepartementet arrangerat en hearing i frågan. Men det var inte en utfrågning i departementet som riksdagen beställde, utan en utredning med uppgift att utarbeta ett förslag i syfte att åstadkomma de förbättringar som vi har talat om. Eftersom regeringen inte utfört den beställning som riksdagen har gjort, uttalar vi i det här betänkandet att vi inte är nöjda med regeringens åtgärder utan kräver att regeringen vidtar snabbare och kraftfullare åtgärder för att lösa frågan. Vi i folkpartiet har motionerat i det här ärendet och är därför tacksamma för att utskottet nu vill att riksdagen skall göra ytterligare ett tillkännagivande till regeringen.

Herr talman! För de allra flesta personer och familjer är köp av villa eller bostadsrätt eller fritidshus den största och viktigaste affär de gör. Det är därför av mycket stor betydelse att de affärsuppgörelserna görs först sedan vederbörande fått en allsidig och korrekt information om värdet, olika förhållanden på fastigheten och de ekonomiska följder som köpet kan få. Det är mot den bakgrunden som vi har en lagstiftning, vari uppställs ett flertal krav på dem som arbetar som fastighetsmäklare. Värdering av fastigheter görs ofta av speciella fastighetsvärderingsmän, men dessa omfattas inte av lagen om fastighetsmäklare, trots att utlåtandet som värderingsmannen ger om en fastighet kan vara av avgörande betydelse för köpare, säljare och kreditgivare. Fem motioner av representanter för de fyra största partierna har i år väckts om skärpning av utbildningskrav m.m. för fastighetsmäklare och om kompetenskrav för fastighetsvärderingsmän. Vad gäller motionsyrkandena om skärpning av kraven på fastighetsmäklare understryker ett enhälligt lagutskott vikten av att skärpa kraven, och man hänvisar till den översyn av fastighetsmäklarlagen som riksdagen begärde 1988 och som kommer att resultera i en departementspromemoria under våren. Men det är angeläget i det sammanhanget att mot bakgrund av motionskraven betona vikten av att bl.a. utbildningsfrågorna får en tillfredsställande lösning utan onödigt dröjsmål. När det gäller fastighetsvärderingsmännen har vi inte nått samma enighet. Deras ställning behandlas inte i någon utredning eller motsvarande. Majoriteten avstyrker ändå motionskraven i den delen. I reservationen som fogats till betänkandet av moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet begär vi däremot ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att kvalifikationskrav och andra bestämmelser om fastighetsvärderingsmännen tas upp till prövning ''i lämpligt sammanhang'', som vi uttrycker det. Med hänsyn till de väsentliga uppgifter på fastighetsmarknaden som värderingsmännen fyller anser vi reservanter att det är en brist i lagstiftningen att det saknas krav på utbildning m.m. för dem som yrkesmässigt ägnar sig åt fastighetsvärdering. Det är i högsta grad rimligt att vissa grundläggande krav i framtiden ställs även på värderingsmän och inte enbart på mäklarna. Det skulle enligt vår mening öka tryggheten vid fastighetsförvärv och minska riskerna för kännbara förluster på grund av felbedömningar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I betänkandet behandlas fem motioner om skärpning av utbildningskraven för fastighetsmäklare och om kompetenskrav för fastighetsvärderingsmän. Nu gällande lag om regler för fastighetsmäklare trädde i kraft den 1 juli 1984. Det var en framgång att det då blev en särskild lag med betydligt skärpta regler, jämfört med vad som gällde tidigare. Fyra år senare, dvs. 1988, beslutade riksdagen med anledning av då aktuella motioner att hos regeringen begära översyn av lagen i olika avseenden. Den begärda översynen av fastighetsmäklarlagen pågår inom justitiedepartementet. Resultatet av översynsarbetet kommer att redovisas i en departementspromemoria under våren eller försommaren 1991. I denna promemoria behandlas bl.a. utbildningsfrågorna. Med hänsyn till att vi inom en mycket snar framtid får en samlad redovisning av de förslag som översynsarbetet resulterat i anser utskottet att motionerna inte bör föranleda någon riksdagens vidare åtgärd. Jag vill tillägga att vi inom lagutskottet upplever det som mycket positivt att översynen av fastighetsmäklarlagen nu i det närmaste är slutförd. Jag uttalar också, på utskottets vägnar, den förhoppningen att det fortsatta arbetet i departementet skall kunna bedrivas effektivt och skyndsamt, så att vi inom en inte alltför lång tid får en proposition i ärendet. När det sedan gäller fastighetsvärderingsmännen bör det först konstateras att för dem finns inga bestämmelser som motsvarar dem som finns för fastighetsmäklare. Några motionärer vill att den arbetsgrupp som arbetar med en översyn av fastighetsmäklarlagen, och som nu snart är färdig med sitt arbete, skall få tilläggsdirektiv och även utreda frågan om eventuella lagregler för fastighetsvärderingsmän. Förslaget innebär att hela utredningsarbetet kraftigt försenas, något som utskottets majoritet inte vill vara med om. Det är enligt vår uppfattning mest angeläget att översynen av fastighetsmäklarlagen snarast kan presenteras. De nya lagregler och krav på utbildning som kan komma att gälla för fastighetsmäklare blir i hög grad styrande för bedömningen av vilka krav som bör ställas på fastighetsvärderingsmän. Av den anledningen bör vi först besluta om ändringar i fastighetsmäklarlagen. Därför får frågan om eventuella kompetenskrav för fastighetsvärderingsmän tas upp till behandling i en senare etapp av reformarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.
Herr talman! Detta är en viktig konsumentskyddsfråga. Som jag nämnde i mitt inlägg är köp av villa och liknande den största affär som de flesta personer gör. Därför är det viktigt att inte bara mäklarna utan även värderingsmännen har tillräckliga kvalifikationer. Vi tycker att det är synd att socialdemokraterna är passiva i den här frågan. Vårt ställningstagande är att riksdagen i anledning av motionerna skall göra ett uttalande. Det gäller ju principiellt om vi vill att riksdagen skall ange en färdriktning i det här fallet eller om riksdagen passivt skall avvakta om regeringen någon gång i framtiden kommer att vidta några åtgärder. Jag vill betona att vi var ense om att avslå motionerna när det gäller fastighetsmäklarna. Men nu gäller det fastighetsvärderingsmännen. Den översyn av fastighetsmäklarlagen som sker kommer enligt vad vi alla kan förstå inte att på något sätt påverka fastighetsvärderingsmännens ställning och kraven på deras kompetens. Att detta har mycket stor betydelse upplevde jag för några dagar sedan. Jag träffade två ungdomar som hade bott tillsammans några år och skaffat sig villa. Nu ville man inte hålla ihop längre. De hade en tvist om hur de skulle förfara med villan. För några månader sedan hade en värderingsman kommit fram till att deras villa var värd omkring 750 000 kr. Efter diskuterande och diverse annat hade en ny värderingsman kopplats in. Han värderade villan till 520 000 kr., alltså bara ungefär två tredjedelar av vad den första hade värderat den till. Villamarknaden har inte ändrats på den orten det gällde och ingenting annat heller. Där ser vi dels hur viktiga uppgifter värderingsmännen har, dels att vi verkligen måste kunna lita på att deras utlåtande är sakligt väl motiverat. Därför behövs det krav på utbildning av dem m.m. Det är därför vi har reserverat oss.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kort tillägg. Även om det inte finns några formella kompetenskrav uppställda i dag för fastighetsvärderingsmän sker det ändå ett strängt urval. Banker och kreditinstitut anlitar ett rätt stort antal fastighetsvärderingsmän, men för att anlitas av dessa banker och kreditinstitut måste man ha visat att man besitter en mycket stor kompetens inom området. Man måste ha förtroende från bankerna och kreditinstituten för att fortsätta med sitt arbete. I dag är många konsult och ingenjörsfirmor fastighetsvärderingsmän. I den kretsen av människor finns det många som har civilingenjörsexamen eller annan ingenjörsexamen och som har lång erfarenhet från byggnadsverksamhet och fastighetsvärderingsarbete. Det finns alltså i dag ett urval av människor som ger en garanti för att vi får en riktig värdering av fastigheterna. Av dessa skäl har vi ansett att det går att vänta ytterligare ett tag innan vi sätter i gång med det utredningsarbetet. Vi skall först kunna besluta om vilka krav vi ställer på fastighetsmäklarna, eftersom det har ett visst samband med det här.
Herr talman! När vi talar om vikten av kompetenskrav då det gäller fastighetsvärderingsmännen är det inte förenat med något påstående att samtliga värderingsmän skulle vara för litet kvalificerade. Många är säkert väl kvalificerade även om man kan sätta frågetecken när utskottsmajoriteten uttrycker att en majoritet av dem skulle ha civilingenjörsexamen. Det är nog en överdrift. Låt oss vara ense om att många, eller kanske de flesta, är väl kvalificerade och gör ett mycket gott arbete, men det förekommer -- det vittnar motionerna om och det visar den praktiska erfarenheten -- ändå som utger sig för att vara fastighetsvärderingsmän men inte handlar på ett sätt som man egentligen kan kräva av den gruppen. När vi nu vill ha dessa regler kan vi anknyta till varför det blev en lagreglering av fastighetsmäklarna. Före denna lagreglering skötte sig de flesta fastighetsmäklare bra, men det fanns ett samhällsintresse och ett konsumentintresse av att det blev en lagstiftning. På samma sätt tror vi reservanter att det finns ett starkt samhällsintresse av att få de här frågorna om värderingsmännen mer belysta, så att vi också förhoppningsvis kan få speciella kompetenskrav för dem.

Herr talman! Också förra året behandlade lagutskottet och riksdagen ett förslag om ändring av namnlagen. Då var det Birger Hagård från moderata samlingspartiet som i en brett upplagd motion pekade på en del olägenheter med den nuvarande namnlagen. I år har vi tagit ställning till två motioner, en från centerpartiet och min från vänsterpartiet, om det här. Jag tänkte bara peka på ett exempel som gör att den nuvarande namnlagen från 1982 inte upplevs som den liberala lagstiftning som det faktiskt var tänkt att den skulle vara från början. Jag vill peka på problemen med de s.k. mellannamnen. För den som kanske inte vet det kan jag berätta att mellannamnen är ett icke efternamn eller släktnamn som man av olika skäl kan få anta. Det placeras mellan de vanliga förnamnen och släktnamnet. Det har blivit ganska vanligt att göra detta. Många kvinnor vill kanske visa namntillhörigheten med barn i tidigare äktenskap, med sitt ursprungliga familjenamn och sin släkt och kanske med en makes släkt och namn. De väljer därför att till sitt efternamn, som vi vanligen kallar det, lägga ett mellannamn. Också tidigare fanns den här möjligheten, men då kallades det för tilläggsnamn och placerades efter efternamnet. Jag vill påstå att den här placeringen mellan förnamn och efternamn ställer till med otroliga problem och förvirringar. Det här är en nymodighet som det borde ändras på, eftersom den har visat sig ge många problem vid användandet. Ett målande och beskrivande exempel på detta kan man se om man läser förra numret av Mitt i Strömmen. En delegation av tjänstemän från riksdagen hade varit nere i Bryssel för att göra ett studiebesök. Deras pass skrevs av mycket noga för att de skulle få namnbrickor. När avskrivningen var färdig upptäckte de till sin förfäran att i stort sett ingen hette vad de egentligen hette. De hade dels råkat ut för att man automatiskt utgick från att det första namnet -- om någon hade fler -- var tilltalsnamn, dels hade det beryktade mellannamnet fått gälla för efternamn. Man hade nämligen nere i Bryssel, precis som man gör här, automatiskt utgått från att det som ser ut som efternamnet och kommer först också är släktnamnet. Jag menar att det är där problemet och knutpunkten ligger. Mellannamnen behandlas nästan alltid som vore de efternamn eller släktnamn. Det kan man se otaliga exempel på. Det kan gälla plastkort -- något som vi alla är överösta av -- det kan gälla register, och det kan bli problem när man skall få sitt namn infört i telefonkatalogen. Jag nöjer mig med att hänvisa till min motion, där jag har beskrivit problemen, i stället för att ytterligare uppehålla mig vid dem här från talarstolen. Detta är alltså problemet. Det strider egentligen mot vår intuitiva uppfattning, att av de namn som kommer efter förnamnet är det naturligtvis det första som är det viktigaste och som borde vara efternamnet. Det strider också mot vanor och praxis på andra håll i världen.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

Herr talman! Begreppet mellannamn uttrycker precis vad det är fråga om, nämligen ett namn som placeras mellan förnamnet och efternamnet. Ett mellannamn är underordnat efternamnet. Elisabeth Persson anser att det nuvarande systemet innebär risker för missförstånd dels vid utformningen av en rad register, dels i dagligt tal. När det gäller utformningen av olika register anser jag att registren måste anpassas efter människors namn. Det är människan som är det högsta, och registren är hjälpmedel. Det är alldeles klart att det finns tekniska lösningar för att i ett register kunna ta in hela namnet, dvs. såväl mellannamn som efternamn. Kontokort och andra plastkort kan också utformas så att det fullständiga namnet anges. De som hävdar att namnlagen måste ändras med hänsyn till olika registers utformning kan inte mena allvar. Namnlagen är av högre status än principen för hur ett register skall utformas. Utskottets majoritet kan vidare inte dela uppfattningen att det nuvarande systemet med mellannamn och efternamn inger en allmän osäkerhet om vilket som är efternamn. Dessutom skulle enligt vår uppfattning den i motionen föreslagna ändringen, dvs. att mellannamnet skulle kallas tilläggsnamn och placeras efter efternamnet, inte innebära någon lösning av det eventuella problem som kan finnas.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
Herr talman! Vi kan träta om huruvida detta är ett problem eller ej, men vi rör oss ju båda med förmodanden. Jag vill bara hävda att jag faktiskt tror att en majoritet av den svenska befolkningen uppfattar det som ser ut som ett efternamn och som kommer först just som ett efternamn. Det låter bra att man skulle ändra kontokort eller andra register efter människan, men jag kan inte se annat än att man då får göra det genom att efter mellannamnet ha en liten parantes där man skriver exempelvis ''mellannamn, obs ej efternamn'', eftersom detta namn uppfattas som efternamnet. Jag får emellertid finna mig i att utskottets majoritet inte har låtit sig övertygas. Men jag förmodar att den här frågan också framöver kommer upp i riksdagen. Namnlagen kan ju inte vara så helig att den inte går att ändra om det är på det sättet att många människor upplever detta som en olägenhet. Jag ser fram emot att kanske under kommande år få diskutera frågan.

Herr talman! Antag att det allmänna begår fel eller på annat sätt handlar oriktigt och därigenom tillfogar en enskild person ekonomisk skada som kan vara mer eller mindre kännbar. Vem skall slutligt stå för skadan -- den som oförskyllt drabbats eller det allmänna, dvs. alla vi medborgare solidariskt? Om svaret inte kan ges i en enda formel, vilken bör då den allmänna inställningen vara till denna för rättsstaten centrala fråga? Bör själva utgångspunkten vara hänsynen till det omgivande kollektivets krav på överhöghet eller omsorgen om den enskildes integritet? Mina frågor kan formuleras även på ett annat sätt, nämligen hur långt det allmännas intresse helt allmänt bör sträcka sig över den enskilde. Självfallet måste det finnas samhälleliga ramar som kollektivet måste säkra -- vid behov med tvångsmakt. Men det är vid utstakningen av gränsen, punkt för punkt, mellan områdena för den enskildes anspråk på självbestämmande och det omgivande kollektivets krav på överhöghet som djupa, inte alltid helt medvetna attitydskillnader slår igenom. Denna beskrivning har jag hämtat från professor Stig Strömholms bok Rött och blått. Med en kanske alltför grov förenkling skulle man, fortsätter Strömholm, kanske kunna säga att den ena sidan -- den socialistiska -- lägger bevisbördan för riktigheten i den enskildes anspråk på denne själv; det är hans sak att övertygande styrka att frågan är sådan att alla andra bör avstå från att bestämma över honom. Den andra sidan -- den borgerliga, för att något namn ha -- ålägger däremot det allmännas företrädare att bevisa att en fråga verkligen i så hög grad angår alla, eller i varje fall en stor grupp, att det är motiverat att spörsmålet undandras den enskildes suveräna disposition och underkastas kollektivets beslut. Dagens rättsläge kan i stort karakteriseras som ''det kollektiva intressets övervikt'', för att citera Gustaf Petrén i den av Rättsfonden för något år sedan utgivna skriften Domstolarna och rättsutvecklingen. Det är lätt att åskådliggöra denna tes från hela det stora mänskliga område som kan sammanfattas i betänkandets rubrik Det allmännas skadeståndsansvar. Det allmänna slipper med andra ord att i stor utsträckning göra rätt för sig eller sålunda att kompensera den uppkomna skadan i motsvarande mån. Vi borgerliga i lagutskottet har också tålmodigt under en följd av år genom egna motioner och anföranden i kammaren och med hänvisningar till olika timade händelser med pedantisk noggrannhet slagits för att öka den enskildes rättsskydd; min första motion i ämnet har sålunda sex år på nacken. En sådan händelse som vi ansett särskilt upprörande har varit den behandling som Halvar Alvgard utsatts för. Han har på sitt sätt blivit en symbol för de enskilda som kommit i kläm till följd av rådande rättsläge. Min partikamrat Knut Wachtmeister kommer att uppmärksamma fallet Alvgard i ett eget anförande, detta med anledning av en färsk motion från honom i ämnet. Våra ansträngningar och våra omsorger om den enskilde har emellertid varit förgäves. Socialdemokraterna har konsekvent sagt nej till nästan varje förbättring av den enskildes ställning. De har funnit förhållandena tillfredsställande. År efter år har våra förslag sålunda röstats ned i kammaren. Till sist fann socialdemokraterna läget emellertid för något år sedan vara så besvärande att de gjorde betydande eftergifter åt oss borgerliga. De närmare omständigheterna har jag beskrivit tidigare från denna talarstol. Eftergifterna bestod dels i en proposition om avskaffande av de s.k. skadeståndslagen, dels också i tillsättande av en stor parlamentarisk utredning med syfte att överse gällande, invecklade rättssystem. Så långt är allt gott och väl: Gutta cavat lapidem.

Herr talman! Detta ärende handlar om det allmännas skadeståndsansvar. Det betyder på vanlig svenska: myndigheternas ansvar för felaktig myndighetsutövning eller -- som jag egentligen skulle vilja formulera det för att ta det från rätt håll, dvs. de drabbades håll -- de drabbade myndighetsoffrens rätt till skadestånd. Det är vad ärendet skall handla om. Myndighetsoffrens extremt dåliga rättsskydd har blivit blixtbelyst genom den s.k. Alvgardhistorien.

Det har varit en lång och knagglig väg, och på den vägen finns tre milstolpar. Den första milstolpen nåddes år 1989. Det var då som riksdagen, efter flera tidigare resultatlösa försök motionsvägen, äntligen beslöt starta en utredning för att göra en översyn av den orättfärdiga skadeståndslagen. Detta utredningsarbete pågår, vilket Allan Ekström också nämnde. Herr talman! Den andra milstolpen gäller dagens unika beslut. Det är faktiskt unikt att riksdagen ingriper för att i ett enskilt fall hjälpa ett hårt drabbat myndighetsoffer. Alla vet att jag talar om Halvar Alvgard. Det är ett myndighetsoffer som regeringen och justitiekanslern på ett uppenbart sätt har nonchalerat i snart tio år. Under denna vår har det väckts flera motioner i ärendet, och de har tillstyrkts även av den socialdemokratiska gruppen under ledning av Lennart Andersson i lagutskottet. Jag tycker att jag utan problem kan kosta på mig att ge en eloge till Lennart Andersson för att vi har kommit så långt. Resultatet blev ett tillkännagivande från lagutskottet till regeringen om gottgörelse till Halvar Alvgard. Det betyder på vanlig folklig svenska att riksdagen har givit regeringen en rejäl knäpp på näsan, och det var välförtjänt. Det blev en stor seger för riksdagen. Det var riksdagen som ytterst tog ansvaret för myndighetsoffer i detta land, som ytterst ställde upp på att Sverige skall vara ett rättssamhälle. Jag är stolt över att jag är med i det organ som värnar om rättssamhället på ett sådant sätt. Nu hoppas jag att det inte skall behövas fler ingripanden från riksdagen. Men jag nödgas säga att risken ändå finns. Socialdemokraterna har nämligen lämnat två bakdörrar olåsta. Regeringen kan, mot riksdagens beslut, antingen besluta att ersättning inte skall utgå eller att ersättningsbeloppet, om det skall utgå, kan sättas hur lågt som helst, ja, t.o.m. oskäligt lågt. Allt detta är möjligt utan att man kommer i konflikt med riksdagsbeslutet. Detta beslut från majoriteten har vänsterpartiet ställt upp på, och det är ägnat att förvåna. Det sker nu genom Elisabeth Persson, men det hade säkert inte skett om Lars Werner och Bo Hammar hade fått råda. Minoriteten har nu försökt att på alla sätt täppa till luckorna.

Slutresultatet av majoritetens inställning är tyvärr osäkert. Vi i minoriteten får hoppas på det bästa för Halvar Alvgards och för rättssamhällets skull. I varje fall måste regeringens beslut, oavsett dess innehåll, komma snarast. Det har lagutskottet beslutat enhälligt. Jag är medveten om att detta är ett oklart begrepp, men det är min och många andras bestämda uppfattning att detta beslut rimligen måste komma före den 15 september 1991. Herr talman! Den tredje milstolpen gäller den nya skadeståndslagen. Det pågår, som jag nämnde, en utredning i positiv anda. Om det blir en stor förbättring för myndighetsoffren -- och det hoppas jag verkligen -- då, men först då har man nått den tredje milstolpen. Låt oss alltså hoppas på ett sådant positivt riksdagsbeslut. Men det kan nog inte komma förrän tidigast under 1994. Under denna långa väntetid lever vi med en otillfredsställande skadeståndslag. Därför behövs provisoriska regler. Någon form av säkerhetsventil borde införas i lagen för att undvika att vi hamnar i nya skandalomskrivna Halvar Alvgardfall. Jag tycker i all enkelhet att det här är ett självklart krav. Socialdemokraterna avstyrker dock detta krav. Vänsterpartiet är även i den här delen vågmästare. Elisabeth Persson lierar sig med socialdemokraterna. Jag tror inte att vare sig Lars Werner eller Bo Hammar skulle ha svikit myndighetsoffren under alla år fram till 1994. Men frågan avgörs slutligen genom votering i denna kammare nästa vecka. Då får vi hoppas att resultatet utfaller till myndighetsoffrens fördel. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att följetongen om myndighetsoffrens rätt till skadestånd går vidare. Alla hoppas på ett lyckligt slut. Det vore en seger för Halvar Alvgard och alla andra myndighetsoffer samt en seger för svenskt rättssamhälle. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till de motioner som folkpartiet står bakom.

Herr talman! De båda föregående talarna har uppehållit sig vid frågan om det allmännas skadeståndsansvar, vilket också är det ärende som vi just nu behandlar. Jag skall kortfattat beröra de olika frågorna i ärendet. Dessa har behandlats upprepade gånger här i kammaren efter motioner och reservationer från de tre borgerliga partierna. Centern ser det som en naturlig utgångspunkt att den som drabbas av skador och förluster skall ha samma rätt till ersättning när den skadevållande är samhället som när enskild näringsverksamhet eller motsvarande är vållande och skadeståndsskyldig. Vi ser det som en viktig rättsgrundsats att alla behandlas lika inför lagen. Då måste reglerna vara sådana att den enskilde har rätt till fullgott skadestånd oberoende av vem eller vilka som har föranlett skadorna och förlusterna. Denna viktiga utgångspunkt har vi haft som vår. Eftersom möjligheterna att få skadestånd av samhället, både när det gäller myndighetsutövning och affärsmässig verksamhet, är begränsade enligt speciella regler, har vi krävt en översyn i syfte att nå de resultat och strävanden som jag har nämnt. Våra krav har avvisats under en följd av år. Den socialdemokratiska majoriteten har alltid legat steget efter oss. Nu har dock en utredning om det allmännas skadeståndsansvar arbetat ett år. En utredningsman har sett över de regler som gällt beträffande statens skadeståndsansvar vid affärsmässig verksamhet. Dessa frågor har fått ökad aktualitet, delvis för att vi har drivit dem här i riksdagen men framför allt till följd av de uppmärksammade fall som har inträffat. Både Allan Ekström och Bengt Harding Olson har påmint om fallet med Halvar Alvgard, en person som har blivit en symbol och ett exempel på hur en enskild person kan drabbas av myndigheternas åtgärder och, som i detta fall, inte få någon ersättning. Jag är glad över att ett enigt utskott nu vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att ersättning bör utgå. Tyvärr har vi inte kunnat enas om motiveringen i den skrivning som skall överlämnas till regeringen. Däremot har vi enats om hemställan om ett tillkännagivande till regeringen. Det är ett framsteg, och det är min förhoppning att regeringen skyndsamt skall handlägga den här frågan på ett för den drabbade tillfredsställande sätt. I fråga om utredningen om det allmännas skadeståndsansvar anser vi att direktiven inte är tillräckligt omfattande och att utredningen inte blir tillräckligt förutsättningslös. Bl.a. skall utredningen inte ta upp frågan om statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Eftersom vi anser att de frågorna dels är viktiga att lösa, dels nära sammanhänger med det allmännas skadeståndsansvar i stort, föreslår vi som framgår av reservationen att utredningen skall få tilläggsdirektiv, bl.a. i fråga om det spörsmålet. Herr talman! Med hänvisning till vad som anförts av de båda föregående talarna yrkar jag i likhet med dessa bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Reservation 1, som handlar om det allmännas skadeståndsansvar och tilläggsdirektiv till den sittande kommittén, har motiverats av tidigare talare. Jag anser att det är onödigt att upprepa vad som redan har sagts, och jag nöjer mig i det avseendet med att framhålla att miljöpartiet står bakom den reservationen. När det gäller ersättningen till Halvar Alvgard är jag uppriktigt glad över att det till slut verkar bli så att han får ersättning för den skada han lidit på grund av myndigheternas ingripande i samband med misstanken om skattebrott, en misstanke som han senare har friats från. Miljöpartister står bakom en av de elva motioner som väckts i år med anledning av hans fall. Jag beklagar bara att det inte gick att få ett enigt utskott bakom skrivningen. Reservation nr 2 av de borgerliga utskottsledamöterna är identisk med utskottets skrivning sånär som på att ett ord är tillagt och sex ord är strukna ur utskottets skrivning. I reservationen sägs att det kan vara rimligt att ''skälig ekonomisk gottgörelse'' utgår, medan det i utskottets skrivning bara talas om ''ekonomisk gottgörelse''. Givetvis anser vi i miljöpartiet att gottgörelsen skall vara skälig, och vi hoppas att detta blir regeringens beslut. Om så inte blir fallet, får vi återkomma i saken. Anledningen till att vi inte ställt oss bakom reservation 2 är de sex ord i utskottets skrivning som har strukits i reservationen, det som Bengt Harding Olson kallade för bakdörrar. Detta har lett till en motsägelse som vi inte kan acceptera. Det heter i utskottets betänkande: ''Det ligger också i sakens natur att riksdagen inte -- med för regeringen bindande verkan -- kan uttala sig i frågor om huruvida ersättning ex gratia skall utbetalas i enskilda fall. Även sådana spörsmål får överlåtas på regeringen att avgöra. Riksdagen är dock oförhindrad att -- på eget initiativ eller efter framställning från regeringen -- anvisa medel för utbetalning av ex gratia-ersättning.'' I följande avsnitt skriver utskottsmajoriteten att ''det måste ankomma på regeringen att bedöma huruvida och med vilket belopp ersättning bör utges.'' De borgerliga reservanterna skriver att ''det måste ankomma på regeringen att bedöma med vilket belopp ersättning bör utges'' -- de har alltså strukit orden ''huruvida och''. Reservanterna vill dessutom ge regeringen order om att återkomma till riksdagen genom att stryka orden ''om så är erforderligt''. Vi anser att regeringen måste ha kvar den här rätten, och vi kan inte ta bort den. På grund av bristen på logik ställer vi oss inte bakom reservationen. Jag vill dock poängtera att jag hoppas och utgår ifrån att ersättningen blir skälig.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 27 och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet. De motioner om det allmännas skadeståndsansvar som behandlas i detta betänkande är gamla bekanta för utskottet och kammaren. De rör skadeståndsansvar för fel som begås vid myndighetsutövning och frågan om villkoren för statens affärsdrivande verksamhet. Vidare behandlas även frågan om ersättning till bilhandlaren Halvar Alvgard och slutligen behandlas ett par motioner som rör ansvaret för skador som orsakas av polisens tjänstehundar vid myndighetsutövning. Skadeståndslagen, som är den lagstiftning som är tillämplig i dessa sammanhang, är för närvarande föremål för en översyn, vilket redan har framhållits från talarstolen. Enligt direktiven till den statliga utredning som gör översynen skall en förutsättningslös och allsidig analys göras av i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning. Jag skall här inte gå in på direktiven utan bara säga att direktiven är vida och att de problem som tagits upp i motionerna faller under det område som utredningen har att arbeta med. Det sägs även i direktiven att utredningen är oförhindrad att ta upp andra frågor om det allmännas skadeståndsansvar än sådana som uttryckligen har nämnts i direktiven. Som jag redan sagt har motioner om det allmännas skadeståndsansvar med samma inriktning som vi nu behandlar avgjorts av riksdagen vid ett flertal tillfällen och avslagits, senast våren 1990. Eftersom de aktuella motionerna har samma inriktning som de tidigare som har avslagits kan jag inte finna att riksdagen nu skulle ändra sin inställning. Det finns med andra ord ingen anledning att ompröva direktiven för utredningsarbetet. Direktiven är ju så utformade att de inte hindrar kommittén från att också ta upp de synpunkter som framförs i motionerna om kommittén så önskar. Därför bör riksdagen inte göra något nytt tillkännagivande om utredningsarbetets bedrivande. En förbättring av enskildas möjligheter att få ersättning för sina skador bör åstadkommas inom ramen för nuvarande ansvarighetsregler när det gäller frågan om statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. En särskild utredare har också haft i uppdrag att se över formerna för postens och televerkets rättsförhållanden gentemot sina kunder och i detta sammanhang föreslagit bl.a. att privaträttsliga avtalsvillkor bör användas i postens och televerkets affärsverksamhet medan föreskrifter bör användas när affärsverken utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Förslagen innebär att avtalslagens bestämmelser och det civilrättsliga regelsystemet i övrigt skall gälla för de avtal som posten och televerket sluter med sina kunder. Förslagen innebär också att den näringsrättsliga lagstiftningen blir tillämplig på kundvillkoren. Herr talman! Enligt min och utskottsmajoritetens bedömning tillgodoser förslagen i betänkandet om postens och televerkets kundvillkor de synpunkter som framförs i motionerna om villkoren för statens affärsdrivande verksamhet. Utredarens förslag övervägs för närvarande i regeringskansliet, och med hänsyn härtill avstyrker också utskottet bifall till motionerna. När det sedan gäller frågan om ersättning till Halvar Alvgard kan jag beträffande bakgrunden fatta mig ganska kort och beträffande de faktiska omständigheterna hänvisa till utskottsbetänkandet. Det bör emellertid noteras att Alvgards bilbolag som startade 1945 och som var agent för bilmärket Peugeot i Vimmerbytrakten hade upphört med denna agentur redan 1979 -- drygt två år innan Alvgard anhölls. Vid tidpunkten för anhållandet sålde Alvgard enbart begagnade bilar och hade bara en anställd. Alvgard har även omvittnat att han vid denna tidpunkt hade stora ekonomiska problem med olika lånetransaktioner för att hålla bolaget flytande, dvs. Alvgards rörelse hade mer eller mindre redan upphört.

Redan vid den första kontaken med skatterevisorerna uppgav Alvgard att det försvunnit pengar ur bolaget och att han misstänkte en tidigare anställd för förskingring. Han ville dock inte göra polisanmälan. För det tredje var Alvgard enligt skatterevisorerna inte samarbetsvillig. Ibland hade han ursäkter som de bedömde som undanflykter. Vid ett tillfälle lovade han att lämna över reskontrakort senast viss dag men gjorde det inte. Som förklaring angav han att han hade haft influensa. När skatterevisorerna erbjöd sig att komma och hämta materialet sade sig Alvgard vara för sjuk för att orka lämna över handlingarna. För det fjärde uppdagades det att en anställd hade upprättat skenkontrakt avseende försäljning av bilar. Kontrakten hade använts för diskontering i bank. Alvgard förnekade delaktighet i detta. Såvitt framgår av tillgängliga handlingar blev det inte klarlagt om Alvgard haft någon del i upprättandet skenkontrakten. För det femte fanns det betydande formella brister i räkenskaperna. När man nu går in i en diskussion om skadeståndsersättning anser jag att det är nödvändigt att ha med också dessa fakta i bedömningen. I några motioner har nu frågan väckts att riksdagen skulle besluta att efterskänka statens krav mot Halvar Alvgard. Det sägs i en motion t.ex. att ex gratia-ersättning bör beviljas honom, eftersom hans fall är unikt. Här bör dock framhållas att riksdagen inte är ett förvaltande eller rättskipande organ. Riksdagen disponerar heller inte över statens penningmedel och andra tillgångar, utan dessa står till regeringens disposition. Därför ankommer det inte på riksdagen att avgöra huruvida i det enskilda fallet en fordran från statens sida på t.ex. rättegångskostnader skall efterges. Inte heller kan riksdagen med för regeringen bindande verkan uttala sig i frågor om huruvida ersättning ex gratia skall utbetalas i enskilda fall. Även sådana frågor ligger på regeringen att avgöra. Däremot kan riksdagen antingen på eget initiativ eller efter framställning från regeringen anvisa medel för utbetalning av ex gratia-ersättning. Mot denna bakgrund är det självklart att utskottet ställer sig i princip avvisande till att frågor om ersättning ex gratia skall tas upp till närmare övervägande i riksdagen. I så fall behöver särskilda medel anslås för ändamålet. När det gäller fallet Halvar Alvgard anser dock utskottet att ett undantag kan vara motiverat, och jag citerar ur utskottets betänkande: ''Vad som förekommit i saken leder utskottet till den uppfattningen att det kan vara rimligt att ekonomisk gottgörelse utgår utöver den ersättning som Halvar Alvgard kan vara berättigad till enligt lagen om ersättning vid frihetsinskränkning. Utskottet har emellertid inte underlag för att kunna göra några ytterligare uttalanden i ersättningsfrågan utan det måste ankomma på regeringen att bedöma huruvida och med vilket belopp ersättning bör utges. Regeringen bör snarast ta upp spörsmålet till prövning och -- om så är erforderligt -- återkomma till riksdagen med förslag till medelsanvisning.'' När det gäller frågan om Halvar Alvgards och hans bolags rättegångskostnader föreligger ännu inte något lagakraftvunnet avgörande. Detta betyder att regeringen i avvaktan på ett sådant avgörande får anses vara förhindrad att nu ta upp frågan om eftergift av statens fordran på ersättning för rättegångskostnaderna. Men även här har utskottet gjort uttalandet att om det slutgiltigt blir fastslaget att staten har rätt till ersättning av Halvar Alvgard och bilbolaget, bör regeringen ändå ta upp frågan om eftergift i detta fall till prövning. Herr talman! Låt mig i detta sammanhang konstatera att utskottet inte gärna kan göra några mera långtgående uttalanden utan att komma i konflikt med regeringsformen eller andra rättsregler. Det är alltså inte fråga om -- vilket Bengt Harding Olson påstår -- några socialdemokratiska påfund av bakdörrar. Det är fråga om respekt för grundlagar. Låt mig till sist beträffande fallet Halvar Alvgard bara säga följande. Jag tycker, herr talman, att vi nu, när vi har blivit i eniga om att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen, hellre bör betona den enigheten än att här i kammaren göra en stor affär av den eventuella skillnad i uppfattning som framgår av reservationen. Jag tror faktiskt att saken tjänar på det. När det slutligen gäller motionerna om strikt ansvar för skada orsakad av polishund, skall enligt lagen om tillsyn över hundar och katter dessa djur hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skada som orsakas av t.ex. hund skall ersättas av dess ägare även om han inte är vållande till skadan, dvs. här föreligger ett strikt ansvar för hundägaren. Motionärerna vill ha en lagändring som innebär att det strikta ansvaret enligt lagen inte skall gälla för polis med hund i tjänst. Här kan anmärkas att rikspolisstyrelsen redan uppmärksammat förhållandet och tillställt regeringen en skrivelse i frågan. Denna skrivelse har överlämnats till kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar och kommer att där behandlas. Någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida är därför inte påkallad i denna fråga. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till lagutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är en utomordentligt viktig fråga för rättssamhället som vi här behandlar. Jag hade också hoppats på total enighet i lagutskottet. Tyvärr blev det inte så. Vi blev mer eller mindre tvingade att skriva den här reservationen. Jag kan lugna alla kritiker med att den till sin formulering och sitt innehåll är konstitutionellt kontrollerad. Där borde rimligen ingen invändning kunna göras. Sedan vill jag komma in på några av de avgörande punkterna när det gäller fallet Halvar Alvgard.

Då bör han rimligen bli frikänd också av Stig Gustafsson. Det finns anledning att fundera över de bakdörrar som jag har talat om. Jag har påstått att det här finns en möjlighet för regeringen att underlåta att betala ut ersättning. Jag vill då fråga Stig Gustafsson: Kan regeringen säga nej till att betala ut en enda krona? Tänker regeringen göra det? Stig Gustafsson har väl ändå kontakt med sin regering. Det utgår jag ifrån. Vad tycker i så fall Stig Det står ingenting om beloppets storlek. Nej, vi från minoritetens sida har inte krävt att det skall anges några belopp. Vi har haft den modesta synpunkten att orden ''skälig gottgörelse'' skulle kunna skrivas in, för att undvika att beloppet blir oskäligt lågt. Det får vi nej på. Kan regeringen utbetala ett oskäligt lågt belopp, och tänker regeringen göra det, Stig Gustafsson? Vad tycker i så fall Stig Gustafsson om detta, och varför blev det sådant bråk om formuleringen ''skäligt'' om det vore självklart att det skall vara skälig ersättning? Beträffande den generella punkten vill jag säga följande. Jag vet att utredningen har vida perspektiv, men det handlar inte om vad den kan och inte kan göra. Vi är överens om att den kan föreslå en säkerhetsventil för att undvika att fler drabbas, men vi vill ha en delreform, ett delförslag, nu och snabbt. Vad tycker Stig Gustafsson om det?
Herr talman! Stig Gustafsson säger att direktiven för utredningen är tillräckligt vida. Vi reservanter har den motsatta ståndpunkten. De är, enligt vår mening, för snäva. Jag skall bara peka på tre viktiga punkter. Den första punkten är den viktiga rättsgrunden. Skall den utgöras av slarv, slapphet, culpa eller skall man kräva strikt ansvar? Skillnaden kan vara helt avgörande för den skadelidandes möjligheter att få ersättning. För det andra: Skall ansvaret kopplas till begreppet myndighetsutövning eller inte? Den begränsningen är till skada för den enskilde. Härmed utesluts offentliga beslut och åtgärder som inte anses ha karaktär av myndighetsutövning. Den tredje punkten handlar om statens ansvar vid affärsmässig verksamhet, vilket berör t.ex. SJ, televerket och postverket. I dag har staten på detta område ett lindrigare ansvar än vad enskilda näringsidkare skulle ha haft. Enligt min mening är det obestridligt så att direktiven inte tillåter fullständig prövning av alla dessa frågor, låt vara att vi hittills i utredningen kunnat laga efter läglighet. Om Stig Gustafsson har rätt i sin ståndpunkt borde han ju för tydlighetens skull kunna stödja reservation 1. Varför har vi för övrigt annars vid åtskilliga tillfällen tvistat om dessa saker i utskottet?
Herr talman! Det är intressant att höra att Bengt Harding Olson tycker att fakta är häpnadsväckande. Jag har bara redogjort för något av bakgrunden till Alvgardfallet. Jag vill då bara, herr talman, säga något om de rättsregler som gäller och som vi har att rätta oss efter. Domstolarna har förklarat att de myndighetsåtgärder som det varit mest diskussioner omkring och som Alvgard framhållit som dem som främst orsakat honom skada inte innefattade några fel från myndighetens sida. Detta har motiverats med bl.a. att Alvgard har agerat på ett sätt som, enligt domstolarna, gjort misstankarna mot honom befogade. Det är för övrigt inte en helt ovanlig situation att misstankarna och bevisen mot en person räcker till för att det skall vara befogat och riktigt att inleda en förundersökning och vidta vissa tvångsåtgärder, men att det sedan visar sig att utredningen inte motiverar ett åtal. Att det finns en sådan skillnad i beviskraven beror på att åtgärderna under brottsutredningen syftar till att bringa klarhet i huruvida det finns tillräckliga bevis för fällande dom. I Sverige har vi hittills hållit fast vid huvudregeln att skadeståndsskyldighet bara föreligger om skadan orsakas genom fel som begåtts. Bara på särskilda rättsområden finns regler om strikt ansvar. Det jag nu sagt gäller såväl för myndigheternas som för den enskildes ansvar. Det är den allmänna huvudregeln som tillämpats när Halvar Alvgard inte ansetts ha rätt till skadestånd. Låt oss nu inte tvista mer om det. Vi har nu att ta ställning till utskottsbetänkandet. Dessutom skall den kommitté som har tillsatts för att se över skadeståndslagstiftningen bl.a. överväga i vilka situationer staten och kommunerna skall vara skyldiga att betala skadestånd även om inget fel har begåtts. Till sist vill jag bara säga att hypotetiska frågor om vad som händer om det ena eller det andra inträffar eller inte inträffar kan jag svara på lika litet som
Herr talman! Detta är, som jag tidigare poängterat, en utomordentligt angelägen fråga för ett rättssamhälle. Den förtjänar en omfattande och ingående debatt, åtminstone i Sveriges riksdag. Stig Gustafsson framhärdar tydligen och tillägger att det är bevisproblematiken som gjort detta. Man får nästan uppfattningen att Halvar Alvgard är frikänd på grund av bristande bevis. Jag tror att det är lämpligt att vi nu slutar att diskutera den punkten här. Det blir bara sämre ju längre det pågår. För att ge Stig Gustafsson rätt kan jag säga följande. Domstolarna har inte gjort fel när de sade nej till skadestånd till Halvar Alvgard. Men det är ju det som är problemet, att lagen är dålig. Det är lagen vi skall ändra. För att inte alla skall få vänta till 1994--1995 med att få någon rätsida på gamla oförrätter vill vi se till att åtminstone Halvar Alvgard får ersättning. Sedan skulle man genom den skadeståndsventil som jag har talat om kunna förbättra läget även för andra, så att de slipper att lida ända fram till 1995 innan det blir någon förbättring. Nej, jag räknade inte med något svar från Stig Gustafsson, men det är uppenbarligen så att regeringen här kan göra litet som den vill. Jag hoppas att man i regeringen ändå inser att man inte kan det -- i varje fall inte av etisk-moraliska skäl. Men Stig Gustafsson har väl ändå någon personlig uppfattning! Kan vi inte få ett enkelt klargörande, att i varje fall Stig Gustafsson som person tycker att det är rimligt och självklart att Halvar Alvgard skall få ersättning, och då en skälig ersättning och inte ett skambud som ligger omkring 5 000 kr. Låt mig sedan avslutningsvis bara säga att jag hoppas att det skall bli ett slut på det här ärendet. Jag hoppas att det inte skall dyka upp fler slingerbultar och bromsklossar. Jag hoppas att vi i varje fall till slut skall få till stånd en rimlig avslutning på detta, som innebär en seger för Halvar Alvgard och en seger för det svenska rättssamhället.
Herr talman! Jag tycker att vi skall avhålla oss från mytbildning och överord som ''myndighetsoffer'', ''rättssamhällets förfall'' och liknande. Det här är alltför viktiga frågor för att behandlas med ett sådant språkbruk. Skillnaden, herr talman, mellan majoritetens och minoritetens uppfattning i Alvgardärendet är att det i reservationen sägs ''att det är rimligt att skälig ekonomisk gottgörelse utgår utöver den ersättning som Halvar Alvgard kan vara berättigad till enligt lagen om ersättning vid frihetsinskränkning''. Det innebär en direkt uppmaning till regeringen att utbetala skadestånd, men med vilket belopp lämnar reservanterna öppet att bedömas av regeringen. Nu förhåller det sig på det sättet att riksdagen inte på det här sättet kan ålägga regeringen att utbetala ersättning utan att ange ett belopp och helst också varifrån pengarna skall tas. Men inte ens om riksdagen anvisar pengarna kan riksdagen genom ett beslut binda regeringen att utbetala beloppet. Det kan riksdagen göra först om riksdagen stiftar en särskild lag i det enskilda fallet, och det är ju någonting som riksdagen har avhållit sig från och bör avhålla sig från. Något sådant krav har heller inte ställts av reservanterna -- det bör noteras. Men det viktiga är att vi i riksdagen inte skall hålla på med enskilda fall. Om vi mot all förmodan skulle stifta lag i ett enskilt fall skulle ganska snart en rad personer och företag höra av sig till riksdagen med krav på ersättning för förmenta rättsövergrepp. Riksdagen har ju också avhållit sig från att göra på det sättet, och jag tycker att vi skall vara kloka nog att fortsätta med den traditionen.

Herr talman! Under senare år har ett antal fall där den enskilde drabbats av en okänslig statsapparat väckt stor uppmärksamhet. Snickare Elof Hjortberg är ett namn, bilhandlare Halvar Alvgard, vars fall vi behandlar i dag, ett annat. Alvgard är ganska noggrant beskrivna i lagutskottets betänkande och även av andra, tidigare talare, varför jag i den delen kan fatta mig ganska kort. Det finns ett antal punkter i handläggandet av målet mot Halvar Alvgard som det finns anledning att brännmärka och som tillsammantagna har gjort att fallet Alvgard i allmänhetens ögon med rätta betraktats som en rättsskandal. 1981 -- följt av husrannsakan och presskonferens där länsåklagare och polismästare anklagade Alvgard för att vara länets störste skattebrottsling -- var grovt kränkande. 2. Ett förnyat anhållande tre månader senare och ett samtida länsrättsbeslut om en betalningssäkring på ca 700 000 kr., som dessutom blev årslång, var naturligtvis också felaktig, eftersom Halvar Alvgard påföljande år gick helt fri från misstanken om skattebrott. 3. Något som också i högsta grad upprört människor är statens krav att Alvgard skall betala ca 120 000 kr. i rättegångskostnader. Detta krav är ännu inte avgjort i domstol, men i opinionens ögon är det helt felaktigt, även om Alvgard förlorade skadeståndsmålet mot staten. Alvgards berättigade skadeståndsanspråk avvisades som bekant både av tingsrätten och av hovrätten, som naturligtvis hade att gå efter den dåvarande lagstiftningen. Presidenten i Göta hovrätt, Carl Axel Petri, beklagade sin egen dom och sade enligt ett tidningsreferat: ''Hovrätten har dömt enligt den lagstiftning som gäller, men reglerna är för hårda. De ger inte den enskilde stor chans mot staten''. När så Alvgard i maj förra året nekades prövningstillstånd i högsta domstolen var tiden kommen att efterhöra regeringens eventuella avsikt att ersätta Alvgard för den flermiljonförlust han lidit genom övergreppen. På min fråga svarade justitieministern här i kammaren den 29 maj att det tänkte regeringen inte göra, eftersom domstolarnas utslag visade att staten inte begått något fel. På min följdfråga, vem som då var skuld till de olyckor -- ekonomiska och moraliska -- som drabbat Halvar Alvgard gavs inget svar. Jag skrev då i en tidningsartikel i början av juni att det enda som återstod var att motionsledes kräva upprättelse för Halvar Alvgard. Motionen väcktes i januari. Även Elisabeth Fleetwood och Hans Nyhage har en liknande motion i frågan. Det är denna process som nu är i gång, och jag noterar med tillfredsställelse att inställningen hos socialdemokraterna i lagutskottet är betydligt mer positiv till Alvgard än vad justitieministerns var för ett år sedan. Förhoppningsvis har hennes inställning numera bringats i överensstämmelse med partivännernas i lagutskottet. Den behandling som Halvar Alvgard utsatts för är djupt kränkande och ovärdig ett rättssamhälle. För att slå vakt om detta rättssamhälle och för att gottgöra den som under många år så illa behandlats av samhället och fått se sitt livsverk sönderslaget är det nödvändigt att vi nu tar vårt ansvar och ser till att rättvisa vederfars Halvar Alvgard. Vi som arbetat för detta har kommit en bra bit på väg, och nu återstår det ställningstagande från regeringens sida som utskottet krävt och som partierna bakom reservation nr 2 därtill begärt skall vara positivt och snabbt. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det här ärendet handlar om umgängesrätt med barn bl.a. Vi fick ju nya regler om vårdnad och umgängesrätt under hösten 1990 enligt beslut i riksdagen. Beträffande umgängesrätten är det emellertid på det sättet att de grundläggande reglerna står kvar oförändrade sedan 1983. Under höstens utskottsbehandling framförde vi i folkpartiet liberalerna krav på ett förtydligande av umgängesreglerna. Ett förtydligande behövdes på tre punkter. För det första gäller det det uttryckliga kravet på att en text om hänsynen till barnets bästa borde införas i 6 kap. 15 § föräldrabalken. Där skulle man precisera de viktiga faktorerna: barnets ålder och mognadsgrad, känslomässig anknytning mellan barnet och umgängsrättshavaren, barnets egen inställning samt föräldrarnas inbördes förhållanden. För det andra vill vi ha ett förtydligande beträffande rätten att utesluta skadligt umgänge. Den rätten borde utökas. För det tredje gäller det möjligheten att ompröva vårdnaden vid s.k. umgängessabotage. Det gäller alltså fall där vårdnadshavaren på alla sätt söker omintetgöra umgänget. En sådan omprövningsrätt borde införas i 6 kap. 7 § föräldrabalken. Tyvärr avstyrktes den aktuella motionen i lagutskottet. Vid den efterföljande debatten den 5 december här i kammaren kom den av oss i folkpartiet liberalerna påtalade oklarheten i öppen dag. Justitieministern förklarade att regeln hade missförståtts och hänvisade till flera tidningsartiklar som visade på detta faktum. En riksdagsledamot -- Kaj Larsson, socialdemokraterna -- har intresserat sig särskilt för umgängesrättsfrågorna. Han tyckte att justitieministern hade uttryckt sig dunkelt. Själv var han osäker beträffande reglernas innebörd. Det var han, trots att vi under tre timmar hade debatterat reglernas innehåll. Men inte heller det hjälpte alltså. Folkpartiet liberalernas reservation avslogs, och propositionen bifölls. I det ärende som behandlas i dag aktualiseras den här frågan igen. Centerpartiet och miljöpartiet begär nu en fullständig översyn av reglerna, som är mycket färska. De trädde i kraft den 1 mars. Vi tycker inte att det behövs någon sådan översyn. Vi tycker i stället att det räcker med de förtydligande ändringar som vi i folkpartiet har föreslagit. Mot den bakgrunden, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Frågan om vårdnad och umgänge är i många fall svår. Det blir problem för såväl det barn som det gäller som de båda föräldrar som inte kan enas. Både vårdnaden och umgängesrätten skall bestämmas med utgångspunkt i barnets behov -- och rätt -- när det gäller nära och goda relationer med båda föräldrarna. Det är lätt att säga detta och också att skriva in detta i en lagtext. Men det är desto svårare att uppnå detta i många fall där förhållandet mellan föräldrarna är komplicerat. Det kan gälla fall där en ovilja att lösa frågorna finns hos den ena föräldern, eller kanske hos båda föräldrarna, eller fall där det finns fog att misstänka att umgänge med den ena av föräldrarna inte är bra för barnets utveckling och säkerhet. Med hänsyn till barns skilda förhållanden och behov är det nödvändigt med en flexibel värdering och en individuell anpassning vid bedömningen av umgängsrättens omfattning och formerna härför. Domstolsavgörandena i umgängesfrågor är tyvärr i regel mycket schablonmässiga. En annan viktig -- och svår -- fråga i detta sammanhang är frågan om umgängessabotage, alltså när vårdnadshavaren systematiskt förhindrar kontakt mellan barn och umgängesföräldrar. Det är självfallet klandervärt att försöka förmena ett barn umgänge med den andra föräldern. I många fall finns det dock inte sakliga skäl för att försöka förhindra denna kontakt. Men vi kan heller inte bortse från det faktum att vårdnadshavarens handlande ibland beror på hänsyn till barnets säkerhet -- t.ex. då vårdnadshavaren har blivit övertygad om att kontakt mellan barnet och umgängesföräldern kan vara skadlig eller t.o.m. farlig för barnet. Det finns ju exempel på fall där umgängesföräldern har förgripit sig mot sitt barn och där vårdnadshavaren, självfallet, inte vill att barnet skall få vistas hos umgängesföräldern. En annan form av umgängessabotage gäller fall där den som har rätt till umgänge inte följer överenskomna regler om samvaro och alltså inte bryr sig om att ta emot barnet på de tider och i den omfattning som man varit överens om. Det lär vara den vanligaste formen av det som kan rubriceras som umgängessabotage. I motion L412 tar Stina Eliasson och jag upp dessa frågor. Vi begär att man gör en översyn av umgängesreglerna och att förslag till erforderliga lagändringar framläggs. Det beslut som riksdagen fattade i höstas i anledning av framlagd proposition leder inte till erforderliga förbättringar. I motionen i fråga tar vi därför upp speciella saker. Vi säger att det i vissa fall är viktigt med en restriktivare tillämpning av umgängesreglerna. Vi betonar vikten av att s.k. umgängessabotage i vid mening stävjas. Dessutom understryker vi att det är angeläget att man gör mer flexibla bedömningar av vad som är barnets bästa och barnets behov. Allt detta talar för att umgängesreglerna bör ses över. Vår motion -- och det gäller i viss mån också en socialdemokratisk motion -- utgör underlaget för reservation nr 4 från centern och miljöpartiet. Där framförs just de synpunkter och krav som återfinns i centermotionen och som jag här kort har redovisat. Vår motion har kommit att utgöra utgångspunkten för en särskild reservation från folkpartiet innehållande krav på speciella lagändringar. Skillnaden mellan våra reservationer är alltså den att vi anser att det här rör sig om komplicerade frågor som behöver en noggrann analys. Först därefter kan man bestämma sig för vilka lagändringar som behövs -- detta för att få en tillfredsställande lösning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande bara uppehålla mig vid de reservationer som vi i miljöpartiet står bakom. I reservation nr 1 föreslår vi i miljöpartiet att en parlamentarisk utredning tillsätts för att kartlägga och analysera barnens levnadsvillkor och rättsliga ställning samt för att reda ut hur nuvarande regler tillämpas och fungerar i praktiken. Utredningen bör sedan lägga fram lagförslag som skall främja barnens intressen -- inte bara skydda dem. Nuvarande regler som rör barn är splittrade på flera olika ställen. Vi vill gärna att lagregler som rör barnens rätt skall kunna samlas i en särskild barnbalk. En sådan balk skulle bli en markering av den vikt som samhället fäster vid barnens rätt. Vi i miljöpartiet vill, det framgår av reservation nr 2, införa regler i föräldrabalken som innebär att domstolen åläggs att motivera interimistiska beslut. Om vårdnads och umgängesfrågorna inte kan lösas i godo, blir det ofta rättegång. När domstolen i den processen fattar ett interimistiskt beslut om vårdnad och umgänge får den själv avgöra om beslutsskälen skall anges eller inte. I alltför många fall saknas därför beslutsskälen helt, eller också är de alltför knapphändiga. Detta är en nackdel för parterna i målet, eftersom dessa har stor nytta av att se skälen. Den som vet hur domstolen har resonerat har många gånger lättare att acceptera beslutet och avstå från att överklaga. För den part som ändå vill överklaga är det å andra sidan lättare att angripa beslutet med adekvata argument. Till sist vill jag säga att Martin Olsson pläderade så övertygande för centerns och miljöpartiets gemensamma reservation nr 4, som handlar om att reglerna för umgänge behöver ses över, att jag inte behöver tillägga något i den saken.

Herr talman! De frågor som behandlas i lagutskottets betänkande LU29 rör vårdnad och umgänge med barn. Den svenska familjerätten har sedan början av 70-talet varit föremål för en fortlöpande reformering. Det senaste steget i reformarbetet togs i höstas, då riksdagen fattade beslut om vissa ändringar i bl.a. föräldrabalkens regler om vårdnad och umgänge. Lagändringarna, som trätt i kraft den 1 mars i år, syftar särskilt till att underlätta för föräldrarna att i större utsträckning än hittills ta ett gemensamt ansvar för barnen och själva kunna komma överens om hur umgängesoch vårdnadsfrågor skall lösas. De olika förslagen till nya regler belystes och debatterades utförligt i samband med beslutet i höstas, så jag tänker inte gå närmare in på dem nu, utan jag nöjer mig med att bemöta de reservationer som har fogats till betänkandet, som för övrigt är likalydande med reservationerna från i höstas. I den första av reservationerna av miljöpartiet vill man ha en ny utredning om barnens rätt. Vi har nyligen haft en mycket omfattande utredning om barnens rätt. Resultaten av det utredningsarbetet ligger delvis till grund för de förändringar som trädde i kraft den 1 mars. Enligt utskottets mening har det inte framkommit något nytt som tyder på att en ny utredning skulle behövas. Även den andra motionen är från miljöpartiet och tar upp frågan om motivering till interimistiska beslut. Miljöpartiet vill att domstolarna skall vara mer utförliga i sina motiveringar. I rättsbalkens 17 kap. 13 § står det att domstolarna i den mån det erfordras skall ange de skäl varpå de grundar sitt ställningstagande. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att domstolarna följer rättegångsbalkens regler. Interimistiska beslut skall enligt de nya reglerna enbart ta hänsyn till var barnet skall bo. I två reservationer som från folkpartiet och centerpartiet varit med om att underteckna behandlas frågor runt umgänget och umgängesrätten. Båda partierna vill ha en översyn av reglerna för umgänget. Folkpartiet vill att det av lagtexten skall framgå att umgängesrätten skall tillgodoses efter vad som är bäst för barnet samt vill införa ett straffansvar för vårdnadshavaren vid uppenbart sabotage av umgänget. Centern vill ha en restriktivare tillämpning av umgängesreglerna i vissa fall samt åtgärder för att förbättra umgänget med barnet i de fall där umgängesföräldern inte följer de överenskomna reglerna för umgänget. Både centern och folkpartiet vill ha en flexiblare omfattning av och former för umgänget. Former för umgänget skall alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet! Men ibland kan det ju finnas skäl för att umgänge med en förälder inte bör förekomma, t.ex. vid fall där föräldern gjort sig skyldig till ett brott mot barnet. Umgänget måste bestämmas utifrån de förutsättningar som föreligger i varje enskilt fall och alltid utgå från barnets bästa. I annat fall kan det vara så att en förälder utan fog försöker hindra en kontakt mellan barnet och den andre föräldern. Vi kan inte acceptera att en förälder ensidigt och utan skäl försöker hindra kontakten mellan barnet och den andre föräldern. Samhällets syn på detta måste klart markeras. För att förhindra umgängessabotage infördes den 1 mars en regel i föräldrabalken som slår fast att frågan om barnets behov av kontakt och samvaro med båda föräldrarna skall ges en framträdande plats vid valet av vårdnadshavare. Även satsningen på samarbetssamtal för att få fram lösningar där föräldrarna är överens om hur vårdnaden och umgänget skall ordnas är ett led i att se till att fall av umgängessabotage i framtiden minskar. Regeln innebär inte att vårdnaden vid umgängessabotage mer eller mindre flyttas över till den andra föräldern, utan varje fall måste bedömas för sig utifrån barnets bästa. Det kan ju, som jag ovan anförde, finnas skäl till att umgänget inte fungerar. Utskottets majoritet tror inte heller på att införa ett straffansvar för vårdnadshavaren vid uppenbart sabotage av umgängesrätten, som folkpartiet föreslår i sin reservation. Det löser inte problemet ur barnets synvinkel. Det är viktigt att ta reda på varför föräldern saboterar ett umgänge. Här vill jag, med risk för att bli tjatig, understryka att det skall göras en bedömning i varje enskilt fall, alltid med barnets bästa i tankarna. Personligen tror jag inte på att det går att ''straffa fram'' ett bra umgänge. Jag menar att man med de förändringar som trädde i kraft den 1 mars i år uppnår samma mål som de i reservationerna. Herr talman! En ständigt återkommande fråga är kostnader i samband med umgänget. Här gav utskottet i höstas regeringen till känna att regeringen snarast bör återkomma med förslag till lösning. Vid den hearing som utskottet höll med den beredningsgrupp inom de berörda departementen som arbetar med frågan framkom att man ämnar komma med förslag under året. Beredningsgruppen behandlar också frågan om underhållsbidrag och de underhållsskyldigas situation. Även här kommer ett förslag att lämnas undet det här året. Herr talman! Slutligen vill jag säga att jag mötts av ett positivt gensvar ute bland människor som är berörda av dessa frågor, och då speciellt av pappor. De nu genomförda förslagen förbättrar barnens rätt att få träffa båda sina föräldrar. Med det ovan anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Det låter ju bra att man skall ta hänsyn till barnens bästa och att den lagstiftning som just trätt i kraft skulle vara till fyllest i det fallet. Men när vi från centern har tagit upp frågan motionsledes har vi efteråt funnit att vi inte har varit ensamma om att ha synpunkter på frågan och velat ha en översyn. Socialdemokraterna Ulla-Britt Åbark, Kaj Larsson och Åke Selberg har i sin motion 414, liksom vi, även om detta inte utvecklats, ställt krav på att umgängesrätten skall utredas. När vi i höstas hade att behandla propositionen om barnens rätt hörde vi från dem som framför allt har tagit till sin uppgift att försvara barnens ställning i samhället synpunkter som var klart emot propositionen. Jag har i min hand ett brev från november i höstas från Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, undertecknat av Ebon Kram som är ordförande och för övrigt socialdemokratisk kommunalpolitiker i Sundsvall. Där tyckte man att det var önskvärt att riksdagen skulle ha skjutit på beslutet och återremitterat ärendet till en ny utredning om umgängesrätten. Andra motsvarande synpunkter på att man skulle ta hänsyn till barnens bästa kan vi läsa i en artikel i Svenska Dagbladet den 28 november 1990, där man har rubricerat artikeln: ''Nästan riskfritt förgripa sig på barn. Föräldrar som försöker skydda sina barn kan förlora vårdnaden''. Det är Kaisu Akselsdotter och Lena Feuk som har skrivit artikeln, den senare är ordföranden i BRIS. När vi framför vårt krav på att man ordentligt skall se över umgängesreglerna för att få dem tillfredsställande ur alla synpunkter, och med tanke på de hänsyn som bör tas finns det en bred uppslutning, vågar jag säga, från dem som särskilt har tagit till sin uppgift att slå vakt om barnens bästa.
Herr talman! Gunilla Andersson påpekade att det redan nyligen avslutats en utredning om barnens rätt. Jag vill inte på något sätt förringa den utredningen, den var mycket värdefull. Men vitsen med de parlamentariska utredningar som miljöpartiet föreslår är att man skall samla olika bestämmelser som gäller barnens rätt inom en balk för att slippa motsägelser och för att på ett bättre sätt kunna främja barnens intressen. När det sedan gäller vårt krav på att interimistiska beslut i domstol skall motiveras pekar Gunilla Andersson på att det i lagen står att domstolarna i den mån det är erforderligt skall motivera besluten. Nu har erfarenheten visat att domstolarna tydligen inte alltid bedömer det rätt. Många gånger upplever föräldrarna behov av att få veta skälen, men domstolarna har inte bedömt det erforderligt. Det är därför som vi ställer krav på att de interimistiska besluten skall motiveras.
Herr talman! När det gäller umgängesrätten skall naturligtvis barnens bästa sättas i centrum. Vid en familjekonflikt kan det uppstå oerhört komplicerade situationer och då gäller det att hitta en flexibel lösning, vilket inte alltid är så enkelt. Lagstiftningen skall självfallet ge klara signaler så att parter och advokater som sysslar med familjerättsmål har stöd att hämta i lagen för hur konflikten skall lösas. Jag har angripit oklarheten i lagstiftningen och det är en uppfattning som jag delar med flera. Förutom mitt parti anser även Barnens rätt i samhället, BRIS, att lagstiftningen är oklar. Jag nämnde några artiklar i mitt inledninganförande. Justitieministern, som var närvarande under en del av debatten förra gången, lyckades inte klarlägga reglernas innebörd. En partikamrat till henne ansåg att det var dunkelt sagt, möjligen också dunkelt tänkt. Denne partikamrat, Kaj Larsson, är inte vilken som helst. Det är en person som på ett mycket seriöst sätt och mycket ingående har försökt sätta sig in i dessa frågor. Han kämpar för att det skall bli så bra som möjligt. Kaj Larsson undrade vad reglerna verkligen innehöll. Han lämnade denna tretimmarsdebatt med osäkerhet om vad lagen verkligen innebar. Oroar det inte Gunilla Andersson alls att lagen är så oklar? Gunilla Andersson och jag är helt överens. Man straffar inte fram en bra situation för barn genom att ha en straffsanktion. Jag kan inte begripa hur det kommer sig att om en umgängesrättshavare saboterar vårdnaden, då straffas han, men om vårdnadshavaren saboterar umgängesrätten, då utgår inte straff. Vi borde kunna vara överens om en sak: antingen skall det finnas straff för båda situationerna eller -- vilket jag tycker är mycket bättre -- inte straff för någon av dem. Denna debatt blev ungefär som den vi hade förra gången. Vi glömmer bort några av de oerhört viktiga personerna i den här familjetragedin, nämligen de ensamma papporna. Var finns de ensamma papporna i socialdemokratins värld? Det skulle jag gärna vilja veta.
Herr talman! Till Martin Olsson vill jag säga att det enligt min mening är viktigt att betona betydelsen av barnens rätt till båda sina föräldrar så långt det är möjligt. Detta får sedan vägas mot andra intressen som barnen kan ha. Den nya regeln innebär inte att det skall ske någon automatisk överflyttning av vårdnaden vid umgängessabotage, men den öppnar en möjlighet till en sådan överflyttning, om det skulle vara bäst för barnet. Låt mig för säkerhets skull upprepa att det utan tvivel ibland förhåller sig så att den förälder som inte låter barnet träffa den andre föräldern har goda skäl för sitt agerande. Barnen kan riskeras att skadas fysiskt eller psykiskt. Det framstår då ofta som fullt godtagbart att vårdnadshavaren vägrar att låta den andre föräldern träffa barnet. Det är av just den anledningen som vi har ett rättssystem som innebär att verkställigheten av umgängesrätten skall prövas särskilt i länsrätten. Till Elisabet Franzén vill jag säga att man i utskottets betänkande från i höstas ville avge ytterligare ett tillkännagivande om en översyn som skall syfta till att barnens uppfattning och synpunkter i vårdnads och umgängesmål skall tas till vara på ett mer påtagligt sätt. Där fick man en bra utgångspunkt för fortsatta överväganden i departementet. I och med detta har kravet i miljöpartiets reservation på en översyn av barnens rätt delvis blivit tillgodosett. I interimistiska beslut skall man endast ta ställning till var barnet skall bo och inte till vem vårdnaden skall tillfalla. Det behövs alltså inte någon omfattande utredning. Till Bengt Harding Olson vill jag säga att också jag har uppmärksammat problemet med de ensamstående männens ställning. Det finns en grupp inom socialdepartementet som arbetar med just detta. Vi får hoppas att man snart kan komma fram till något förslag.

Herr talman! Jag konstaterar att Gunilla Andersson är helt nöjd med den lagstiftning som just har trätt i kraft. Hon har ingenting till övers för de farhågor och den kritik som uttalats av bl.a. dem som jag citerade, dvs. Sveriges kvinnojourer och representanter från BRIS. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man från majoritetens sida är så tvärsäker och att man har kunnat lösa dessa frågor på ett tillfredsställande sätt, trots kritiken från sakkunnigt och erfaret folk. Det vore en betydligt bättre lösning att följa reservationens krav på att dessa frågor skall ses över. Det är så oerhört många viktiga saker att ta ställning till. Det gäller vilka uppväxtförhållanden många barn skall ha och vilka rättigheter resp. skyldigheter många vårdnadshavare och umgängesrättshavare skall ha. Därför vore det värdefullt om dessa frågor fick en allsidig belysning. Som i så många andra frågor är socialdemokraterna nöjda med de regler som gäller. Det är bara att återkomma. Den förra frågan som vi diskuterade har vi återkommit till i sex år. Jag hoppas att man återkommer även i den fråga som vi nu diskuterar, så att man får en tillfredsställande lösning.
Herr talman! Det är verkligen viktigt att barn har rätt till båda sina föräldrar. Detta är nog särskilt viktigt när föräldrarna är skilda. Jag upprepar mina två frågor för att få svar på dem. Är Gunilla Andersson inte oroad över att den här lagstiftningen är oklar -- något som ändå har framförts från flera håll? Är vi överens eller inte om att straffsanktionerna för båda skall tas bort, så att det blir likställighet mellan umgängesrättsföräldern och vårdnadshavaren? Det är glädjande att det finns en grupp som arbetar med frågan om ensamma pappors ställning. Det var av det skälet som vår motion och reservation avslogs förra gången, men det var inte någon som kunde klara ut huruvida det fanns en grupp eller inte. Vi har nu noterat att det finns en grupp som arbetar med detta. Jag är nyfiken på hur tidsplanen ser ut. När kan man tänka sig något konstruktivt resultat? Många ensamma pappor lider svårt. Förutom att de har förlorat sitt barn, har de även förlorat sin familj, sitt jobb och sitt fotfäste i samhället. Låt barn få rätt till båda sina föräldrar inkl. pappan! Låt det inte ske bara på papperet utan även i verkligheten!

Herr talman! Gunnar Wetterberg, chef för finansdepartements strukturenhet, skriver i sin bok Lägg om sjukvårdens finansiering. Sjukvården skall finansieras på ett sätt som gynnar konkurrens och kostnadseffektivitet inom vården. Detta sker bäst genom att sjukförsäkringen tar över hela finansieringen av vården. Då följer vårdersättningen patienterna, som själva kan välja vilken vårdcentral de vill ha som vårdare och rådgivare. Behöver patienterna mer vård kan vårdcentralen hjälpa dem att finna det sjukhus eller den specialist de behöver. Vi moderater har länge förespråkat en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer patienten, där han och hans läkare som rådgivare väljer den vård som är bäst och billigast. Vi vill ha konkurrens inom sjukvården. Vi vill inte medverka till att cementera landstingsmonopolet. Det är nödvändigt också av kostnadsskäl. Sjukvården kostar drygt 9 % av bruttonationalprodukten. Landstingen hade för bara några år sedan 14 miljarder i reserver. Nu har de 3 miljarder i skulder, och underskotten fortsätter. Det nuvarande sjukvårdssystemet håller på att braka samman utan att något påtagligt görs. Situationen för de mest utsatta handikappade och invalida blir allt ovissare. Det här förslaget tar bort ytterligare en funktion från försäkringen och gör landstingen ännu mer cementerade som ensamma vårdgivare, och vi går vidare mot sjukvårdens kommande totala kollaps. Även ett sjukresemonopol skapas nu för landstingen. Även om det här förslaget på kort sikt kan ge administrativa fördelar är det ytterligare ett steg i fel riktning. Och det allvarliga är inte steglängden utan färdriktningen. Kortsiktiga lösningar är alltid sämre än långsiktigt kloka beslut. Det gäller i vårt dagliga liv, och det gäller också i politiken. Dessutom tar det här förslaget också ifrån patienten ytterligare en möjlighet att själv påverka användningen av sina försäkringsmedel. Vi vill att han skall få tillbaka makten i sjukvården och makten över sina försäkringsmedels användning. Det är en frihetsfråga. Men framför allt gör detta förslag det ännu svårare att gå över till ett vettigt försäkringssystem.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

Herr talman! I denna proposition behandlas överförande av huvudmannaskapet från försäkringskassorna till landstingen. Som sägs i motion Sf44 tillstyrker folkpartiet liberalerna förslaget att huvudmannaskapet för sjukreseadministrationen förs över från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmännen. Vi tror att detta kan underlätta en samordning av sjukresorna, vilket på sikt kommer att ge lägre kostnader. Men vi tycker inte att förslaget tillräckligt tydligt anger förutsättningarna för den enskilde. Enligt propositionen skall den statliga regleringen av hur ersättningen för den enskilde skall beräknas slopas. Men det sägs att regeringen kan föreskriva ett maximum för reskostnaden. Sedan i höstas arbetar en parlamentarisk utredning, merkostnadskommittén, som bl.a. har till uppgift att överväga ett högkostnadsskydd även för sjukresor. Vi liberaler tycker att det är viktigt att slå fast att landstingen inte skall kunna höja egenavgiften för den enskilde innan denna utredning är klar och ett förslag till högkostnadsskydd finns. Vi torde alla ha diskussionen från i vintras i gott minne då taxi höjde sina priser. För undvikande av något liknande anser folkpartiet liberalerna att riksdagen, i avvaktan på utredningens förslag, skall slå fast att den enskilde inte skall belastas med högre egenavgift för sjukresor än för närvarande. Detta sägs i reservation 2, men för att bespara kammaren en votering yrkar jag inte bifall till reservationen.

Herr talman! Ansvaret för sjukresorna har diskuterts i många år. Äntligen har nu staten och sjukvårdshuvudmännen nått en överenskommelse om att överföra huvudmannaskapet för sjukresorna till sjukvårdshuvudmännen. Ett viktigt skäl till den här förändringen är att kostnaderna för sjukresorna ökat snabbare än den allmänna kostnadsutvecklingen under senare år. Om inte någon förändring görs av organisationen och administrationen, kommer den enskilda patienten att bli lidande. Samhällsekonomin tål nämligen inte att kostnaderna bara stiger, när det är kostnader som inte förbättrar människornas välfärd. Då hade kravet på kraftigt höjda patientavgifter för resorna kommit som ett brev på posten. För att förhindra kraftiga höjningar för de enskilda, måste man rationalisera. Den rationaliseringen kan inte ske på alltför långt avstånd från patienten. Det betyder att sjukvårdshuvudmännen lättare kan göra de praktiska förändringar som behövs. Om t.ex. två personer från samma by skall till samma sjukhus samma dag för kontroll och båda behöver åka taxi, är det ganska dumt att de åker med en timmes mellanrum. Om de i stället fick sådana kontrolltider på sjukhuset att de kunde samordna resan, skulle varken patienterna eller landstinget bli lidande, men mycket pengar skulle sparas. Det är viktigt att vi inom den offentliga sektorn hittar sådana här expemel för att kunna hindra kostnadsstegringar som inte är till glädje för någon, utom i detta fall möjligtvis för taxinäringen. Moderaternas reservation, om att inte ändra något alls i avvaktan på den stora förändring av hela sjukvårdsförsäkringen som de vill göra, tycker jag i och för sig är konsekvent men ändå väldigt slösaktig. Hur länge skall man låta reskostnaderna rusa i höjden utan att den enskildes välfärd ökar? Tycker moderaterna att man kan blunda för att kostnaderna tredubblats under en tioårsperiod -- samtidigt som konsumentprisindex endast fördubblats? Även rent kortsiktigt borde alltså moderaterna ha intresse av att resorna sköttes mer rationellt. Sedan har jag väldigt svårt att förstå att man skall kunna ha någon som helst kostnadskontroll med moderaternas sjukvårdsmodell. Vi har t.ex. sett vad som har hänt på reseområdet sedan taxinäringen släpptes fri. Fortfarande får vissa patienter i ett par län i Sverige betala mer än 30 kr. per resa därför att taxinäringen tagit ut oskäliga priser. Med det här förslaget så kan sjukvårdshuvudmännen helt enkelt teckna avtal med de företag som ger bäst och billigast service för den enskilde. I övrigt vill jag inte kommentera Bertil Perssons syn på sjukvårdspolitiken, eftersom det som han tog upp rör stora principer som egentligen inte behandlas i detta betänkande. Jag hyser stor sympati för det som sägs i folkpartiets reservation. Men folkpartiets påpekande om att den enskildes kostnader inte bör öka är ju egentligen hela tankegången bakom propositionen. Det är ju just för att förhindra en sådan utveckling som det är bråttom att genomföra det här förslaget. Regeringen har ju också rätt att föreskriva hur stor den högsta resekostnaden får vara för den enskilde. Och vi har också i utskottets betänkande särskilt sagt att vi utgår från att regeringen beaktar behovet av att den enskildes kostnader begränsas. Som påpekas skall ju merkostnadsutredningen också se över detta, och den kommer snart att lägga fram ett förslag. Jag tror därför att vi i praktiken egentligen är ganska eniga på den här punkten. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! Självfallet är socialdemokraterna glada över att kunna cementera landstingsmonopolet med ännu ett steg mot ett totalt monopol. Det tvivlar jag inte ett ögonblick på. Det är visserligen ett litet ynka steg, men det är dock ett steg i den riktningen. Men, Margareta Persson, samhällsekonomin räddas faktiskt inte av att två personer tvingas sitta och vänta i timmar på en samåkningstaxi. Det fordras betydligt mer för att komma till rätta med sådana saker. Landstingens ekonomiska utveckling i dag ger mig mardrömmar, och jag undrar om Margareta Persson sover gott om nätterna nu när hon vet att hon har lyckats åstadkomma en landstingsadministration för att tvinga folk att sitta i väntrummen och vänta på taxi längre än tidigare.
Herr talman! Jag hade tänkt att fundera ytterligare en liten stund på vad jag skulle svara på drapan om vår inställning till landstingen. Bertil Persson gjorde ett mycket märkligt påpekande. Det här syftar till att de beslut som skall fattas om människors resande skall ske närmare än i dag. Kostnaderna kan inte begränsas på något annat sätt än att besluten läggs närmare dem som har hand om själva vården. Jag är fullständigt övertygad om att det system som moderaterna förespråkar blir dyrare. Det skulle vi väl kunna acceptera, om välfärden ökade. Men resultatet av den sjukvårdspolitik som moderaterna nu förespråkar skulle bli att vi närmar USAs situation, dvs. det kostar mycket mer och färre människor får tillgång till sjukvård. Det är klart att läkare och andra skulle etablera sig i Stockholm och på andra ställen, där det finns människor som kan betala och efterfråga. På andra platser skulle det bli tomt. Detta skulle bli resultatet av den politik som ni förespråkar, men jag tycker debatten i den här frågan bör föras på annat håll och därför avstår jag ifrån vidare repliker.
Herr talman! Kan, Margareta Persson, besluten på något sätt komma närmare patienten än vid en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, där pengarna följer patienten -- jag bara frågar?

Herr talman! Tvångsvård av unga är något som i det längsta skall undvikas, men ibland är det nödvändigt. I fjol tog vi ställning till den nya lagen om vård av unga. Vi var i stort sett överens om i vilka situationer och enligt vilka kriterier som den här vårdformen måste tillgripas. I riksdagen har vi också mycket länge varit på det klara med att lagen inte fungerar i praktiken. Det finns betydande brister som framför allt består däri att många unga inte får den vård som länsrätten har bestämt och att många unga inte får vård som passar med tanke på deras problem. Det här har stegvis lett oss fram till slutsatsen att den nuvarande organisationsformen inte fungerar. Vad som nu föreslås i socialutskottets betänkande är att staten tar över huvudansvaret för verksamheten. Vi menar att två krav måste ställas. Det är nödvändigt att vi för det första kan åstadkomma en differienterad vård, så att de många olika behov som tvångsomhändertagna ungdomar har kan få en adekvat behandling. För det andra måste utbudet utvecklas, så att alla verkligen får plats, så att ingen som nu kan straffa sig ur systemet. Vi uppmanar regeringen att omedelbart ta itu med problemen, både de terapeutiska frågorna om vårdens innehåll och de organisatoriska frågor som måste lösas för att utbud och efterfrågan skall kunna stämma överens. Från kommuner och landsting har det kommit invändningar mot den här lösningen. På många håll frågar man sig varför vi ändrar på någonting som fungerar, det finns inga större problem. Jag vill gärna utnyttja detta tillfälle till att understryka några synpunkter i betänkandet och bemöta invändningarna. För det första frågar man sig om det inte är felaktigt att gå tillbaka till någonting som inte fungerade förr i världen. De gamla statliga ungdomsvårdskolorna hade inte det bästa rykte. Jag är på det klara med att det inte fungerade bra förr i världen, men tanken är ju inte att veva filmen baklänges, att återvända till någonting gammalt. Vi siktar framåt och tar till vara de erfarenheter och kunskaper som i dag finns och försöker bygga någonting nytt för framtiden. Det är inte en reträtt, utan vi vill gå framåt mot någonting som är bättre. För det andra är man rädd för att ett statligt ansvar för tvångsvården skulle kunna bryta kontakten med kommunernas socialtjänst, som ju även fortsättningsvis kommer att ha huvudansvaret för andra insatser för unga, t.ex. familjehemsvård. Jag vill understryka, vilket utskottet också gör i sitt betänkande, att det absolut inte får bli något avbrott i kontakterna mellan tvångsvården och kommunernas socialtjänst. Det är tvärtom oehört viktigt att den kontakten hålls levande och att man även fortsättningsvis engagerar sig i ungdomarnas framtid och utveckling. Det får alltså inte bli så att kommunerna frånsäger sig ansvaret bara därför att staten har huvudmannaskapet för tvångsvården. Är det inte en risk, frågar man sig också, för att fungerande LVU-hem bryts sönder? Nu när vi äntligen har börjat få ordning på LVU-vården är det då inte felaktigt att komma och ändra på allting? Jag vill understryka att det är helt nödvändigt att man tar till vara allting som är gott och som fungerar. Vi skall inte bryta sönder någonting som i dag fungerar väl. Inom ramen för ett statligt huvudmannaskap kan man mycket väl tänka sig att kommuner och landsting även fortsättningvis driver inrättningar på entreprenad, inte minst i början när det gäller att ge arbetet en flygande start. Stor tidsutdräkt är ofta till skada när man planerar förändringar av den typ som det här är fråga om. Därför föreslår vi att reformen skall genomföras snart, senast under 1992. Vi markerar också att nu planerade projekt måste kunna fullföljas utan att det uppstår ekonomiska risker för de nuvarande huvudmännen. Vi har alltför länge accepterat att LVU-vården inte har fungerat. Nu är det dags att ta hjälp av alla goda krafter, så att vi verkligen kan ge de här ungdomarna det stöd som de behöver och samhället det skydd som det behöver. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som nu föreslår riksdagen att vi skall fatta ett principbeslut om att staten skall överta huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen. Jag kan instämma i mycket av det som Daniel Tarschys här har sagt. Det rör sig om ett ovanligt beslut, eftersom det i olika frågor brukar vara staten som överlämnar huvudmannaskapet till kommunerna. Så skedde också 1983 då staten till kommuner och landsting överförde huvudmannaskapet för de dåvarande ungdomsvårdsskolorna och vissa nykterhetsanstalter. Det var då ett led i socialtjänstreformen. Vi förutsatte att kommuner och landsting skulle se till att de som behövde kvalificerad vård också skulle få sådan, men som vi många gånger har hört här i riksdagen har det under lång tid funnits stora brister i denna vård, och ungdomarna har farit illa. Beslutet om ett statligt övertagande är kanske inte det bästa, om vi ser till intentionerna i socialtjänstlagen. Men, herr talman, när de för vården ansvariga, representanterna för kommunförbunden och landstingsförbunden, vid den utfrågning som utskottet hade klart markerade att de ville frånsäga sig ansvaret för denna vård, ansåg vi socialdemokrater att det i det uppkomna läget var riktigt att välja ett principbeslut om att staten tar det övergripande ansvaret för denna vård. Som Daniel Tarschys sade är det viktigt att utredningen om förändringar snabbt kommer i gång, likaså att byggandet av nya vårdplatser inte fördröjs. Kommunförbundet har också lovat att bidra till detta. Jag instämmer också i den uppfattningen att de institutioner som i dag fungerar bra även fortsättningsvis kan bedrivas på entreprenad åt staten.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

Herr talman! Det beslut om ledningsansvaret inom hälso och sjukvården som riksdagen fattade i fjol måtte inte ha varit helt glasklart. Det har lett till tolkningstvister ute på fältet och det har föranlett ett antal motioner. Riksdagen avsåg med detta beslut att skapa stor frihet för huvudmännen att bestämma inom vilka områden som man ansåg att patientsäkerheten krävde att enheter inom hälso och sjukvården leddes av chefsöverläkare. Man avsåg också att understryka att det måste finnas stor frihet för landstingen att befordra kompetenta personer med annan utbildning än läkarutbildning till chefsbefattningar inom hälso och sjukvården. I det betänkande som nu ligger på riksdagens bord bekräftar socialutskottet den här inriktningen. Man understryker att några detaljerade bestämmelser av bindande karaktär inte skall utfärdas av vare sig regering eller riksdag, utan att stor frihet skall gälla för sjukvårdshuvudmännen. Det är min förhoppning, herr talman, att det med det här försöket till klargörande skall bli lättare för sjukvårdshuvudmännen att utveckla vården och att organisera den på det sätt som de själva finner vara klokt och riktigt.

Herr talman! Utskottets ordförande har alldeles rätt i att det utskottsbetänkande som förelåg i fjol inte tycks ha varit alldeles glasklart, eftersom förhållandena är sådana som de är i dag. Jag vill erinra om att när propositionen behandlades yrkade vi moderater på ett klart avslag. Som utvecklingen har blivit vill jag nog hålla för troligt att det rätta hade varit att avslå propositionen och helt enkelt inte göra någon ändring av hälso och sjukvårdslagen. Det är sant att socialutskottet gjorde vissa avvikelser från propositionen, framför allt genom att uttala att det utan nackdelar för patientsäkerheten borde kunna ankomma på sjukvårdshuvudmännen att själva inom den angivna ramen bestämma vilka enheter som skulle omfattas av ledningsansvaret och vilka enheter som skulle lämnas utanför. Det gavs en annan uppgift till socialstyrelsen än den som förespråkades i propositionen. Man talade om föreskrifter eller författning. Utskottet förordade i stället allmänna råd, som inte är så hårt bindande. Det var en åtgärd som så att säga syftade åt rätt håll. Utskottet hade också uttalat att väldigt många uppgifter kunde delegeras. Det gällde ungefär hälften av ledningsuppgifterna inom hälso och sjukvården. Sedan har ärendet gått till socialstyrelsen. Det är därför jag tar till orda, eftersom jag är ledamot i socialstyrelsens verksstyrelse. I de allmänna råden ser man inte mycket av nytänkande. Vid de diskussioner vi har haft i socialstyrelsen i anledning av en begäran av mig och Karin Israelsson har det framkommit att socialstyrelsen har tolkat sjukvårdens 14 § direkt efter ordalydelsen. Man har inte kunnat finna utrymme för en annorlunda tolkning. Romilson och jag avgett ett särskilt yttrande i vilket vi har tagit fram de punkter där vi är missnöjda med socialstyrelsens sätt att bedöma utskottets intentioner. Bl.a. har vi tagit upp att man har fört in ett helt nytt begrepp, nämligen primärt kliniskt ansvar, som inte förekom vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Socialstyrelsen säger med tvärsäkerhet att som huvudregel kräver patientsäkerheten att ledningen utövas av chefsläkare. Det är faktiskt inte mycket som återstår av friheten om man skulle följa de allmänna råden. Landstingsförbundet har senare också varit starkt kritiskt och menat att här får vi laga efter läge. Det är inte särdeles lyckat att man inte vill följa de allmänna råden, men dock förståeligt. Nu har utskottet bedömt ärendet igen. Utskottets intentioner stämmer ganska väl överens med de jag själv har och som jag har försökt att tillsammans med TCOs representant föra fram i socialstyrelsen, dock utan framgång. Man framhärdar i de gammalmodiga bedömningarna. Det är litet trist, eftersom vi i dag har en väldig omstöpning av svensk hälso och sjukvård. Det skulle vara möjligt att hitta nya former. Men man låser fast sig i ett organisationsmönster som faktiskt inte hör 1990 talet till. Enligt mitt sätt att göra bedömningar går vi ett steg tillbaka. Jag kan hålla med om att vi i dag inte kommer så mycket längre. En utredning skall följa utvecklingen med stort intresse och jag får hoppas också med noggrannhet. Det är mycket viktigt att vi verkligen ger denna grupp ett starkt ansvar för att komma tillbaka till riksdagen så snart som möjligt så att eventuella ändringar kan göras, om det nu behövs ändring av lagtexten för att herrarna i socialstyrelsen skall förstå att det finns andra intentioner i det här huset. För att gå ett steg i rätt riktning vill jag yrka bifall till motionen av Margitta Edgren. För att vara litet rationella och för att vi inte skall få för många yrkanden har vi enat oss på den punkten.

Herr talman! Det är bra att utskottet gör en markering av hur missnöjet med förra årets beslut om det samlade ledningsansvaret har hanterats och tolkats. Kritiken är inlindad, men den finns där. Det intressanta är vad kritiken innebär för fortsättningen. Hur påverkar en sådan misstroendeförklaring socialstyrelsen och hur påverkas socialdepartementet och socialministern? Kommer denna utskottsskrivning att påverka aktörerna över huvud taget? Den förra gjorde det tydligen inte. Har beslutet haft någon positiv effekt i vården? Vad säger huvudmännen, landstingen, om riksdagens beslut? Har det underlättat deras arbete? Har det gett skjuts åt förändringsarbetet och har det ökat patientsäkerheten? Nej, vad man nu kan säga är att motsättningarna mellan personalkategorierna har ökat. Läkarnas absoluta krav på att det skall finnas chefsöverläkare nästan överallt kolliderar med de 150 sjuksköterskor, psykologer och laboratorieassistenter som redan har chefstjänster. De senare blir nu uppsagda eller omplacerade. Det är en tydlig signal till vårdens alla kvinnor: Du duger inte! Bry dig inte om att engagera dig och ta mer ansvar, politiker litar i alla fall bara på att det är läkare som kan ta ansvar! Läkarnas absoluta krav på att det skall finnas chefsöverläkare får många lokala vårdpolitiker att svikta. De vågar inte heller lita på riksdagens beslut att det är huvudmannen som skall fatta besluten; speciellt efter det att tillsynsmyndigheten givit anvisningar som inte följer riksdagsbeslutet. Man är van att följa tillsynsmyndighetens råd och sitter alltså i kläm mellan tillsynsmyndigheten och doktorernas gemensamma agerande. På många kliniker och sjukhus innebär beslutet att det nu förs fram krav på fler hierarkiska nivåer. I en tid då murarna skall rivas och vårdens karaktär av kunskapsorganisation förs fram, konserveras det bestående och man tar faktiskt ett steg tillbaka. I betänkandet försöker socialutskottet komma runt kritiken genom att skriva -- jag läser på s. 13 -- att socialstyrelsens allmänna råd inte är bindande och att huvudmännen står fria att följa råden; underförstått: eller inte följa. Jag anser att det är mycket betänkligt att råda verksamheten att helt bortse från vad tillsyningsmyndigheten säger. Socialutskottets råd till huvudmännen menar jag leder ut på ett gungfly, där tillsyningsmyndighetens legitimitet kommer att kunna ifrågasättas i fortsättningen även i andra frågor. Jag menar att utskottets ordförande borde kunna erkänna och acceptera att beslutet om samlat ledningsansvar var oöverlagt och konsekvenserna inte tillräckligt genomlysta. Vi politiker bör kunna erkänna när något är fel och kunna ta tillbaka ett beslut. Det dunkelt sagda kanske också är det dunkelt tänkta. Till detta kommer ju, som Gullan Lindblad också framförde, att huvudmännen ångrar sitt initiala stöd för detta. I dagarna har Landstingsförbundets styrelse behandlat en motion om ledningsansvaret och svarar motionärerna: Styrelsen delar motionärernas uppfattning att lagstiftningen om samlat ledningsansvar medför oklarheter och oenigheter mellan olika yrkesgrupper inom vården och att den tolkning som socialstyrelsen gjort har förstärkt denna situation. Längre fram i svaret står det: Förbundsstyrelsen är beredd att fortsätta sitt arbete för att få bort bestämmelsen om samlat ledningsansvar i hälso och sjukvårdslagen. Efter att ha konstaterat detta vill jag kritisera utskottet för att man inte tagit steget fullt ut och anmält sitt missnöje till regeringen i ett formellt tillkännagivande. Det finns alltså ingen formell anledning för regeringen att fundera på fortsättningen. Det är också en signal. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion So510, där jag kräver en tydligare markering av riksdagens missnöje när det gäller tolkningen av beslutet.
Herr talman! Vad utskottet strävar efter i sitt betänkande är att skingra de missuppfattningar som råder bl.a. om de allmänna rådens konstitutionella status. Det tycker jag framgår ganska klart och tydligt i betänkandet. Jag tror inte att man kan bedöma frågan om den nuvarande regleringens värde om man inte också beaktar vilken reglering vi hade tidigare på det här området. Vi hade tidigare ett medicinskt ledningsansvar fastslaget i lagen. Det medicinska ledningsansvaret tillkom varje läkare på en klinik. Det medförde att vi vid många kliniker hade ett flertal läkare som alla var och en för sig hade ett medicinskt ledningsansvar. Det kunde nog fungera från början när man bara hade en läkare per klinik, men så småningom fick vi alltså flera läkare per klinik, och det var då som alla de ledningsansvariga personerna började skapa bekymmer, eftersom det inte fanns något samlat ansvar. Det var orsaken till att det lades fram förslag om att ändra den här paragrafen i hälso och sjukvårdslagen. Den ändring som regeringen föreslog modifierades av riksdagen i syfte att klart markera att landstingen skall ha en stor frihet att utnyttja kompetenta personer även om dessa inte är läkare. Det är alldeles klart utskottets mening att skapa ett stort utrymme för duktiga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra att bekläda chefsbefattningar inom hälso och sjukvården.
Herr talman! Jag känner mycket väl till det Daniel Tarschys säger, men jag anser att vi därmed inte har löst problemet. I stället har vi skapat andra och nya samt kanske för framtiden t.o.m. ännu svårare problem. I dag vågar huvudmännen inte lita på oss, eftersom de är vana vid att lita på sin tillsynsmyndighet. Huvudmännen sitter i kläm genom läkarnas absoluta krav på att det skall tillsättas chefsöverläkare. Deras egen känsla för de sjuksköterskor, psykologer och laboratorieassistenter som i dag är bra chefer får ge vika för läkarnas krav, som i det närmaste kan sägas vara ett hot. Det kommer att bli en oerhörd oro framöver, en oro som vi bara har sett början på. Det är ett problem som man enligt min mening inte reder upp i betänkandet.
Herr talman! Att läkarna skall ha det medicinska ledningsansvaret är självklart, och det är något som vi moderater hela tiden har tryckt på. Däremot hade det varit bättre att inte ändra hälso och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen har så att säga gått efter lagens bokstav. I den finner man ingen skillnad jämfört med den bedömning som nu görs, nämligen att enbart läkare skall ha också det administrativa ansvaret. Jag är bekymrad över socialstyrelsens agerande i fråga om distriktsläkarcentraler. Där finns faktiskt ett antal distriktssköterskor som i dag fungerar som administrativa ledare. Nu vet man inte om man skall föreslå att de skall sägas upp eller hur landstingen skall förfara. Till följd av Landstingsförbundets uttalande struntar man kanske helt i de allmänna råden. Jag håller med Margitta Edgren om att det inte är särskilt lyckat med tanke på situationen på andra områden inom medicinsk tjänst och socialtjänst. För sakens skull vete gudarna om inte det är det bästa. Jag har fått kännedom om att man håller på att bygga upp ytterligare stora byråkratier. Inom landstingsvärlden är det redan i dag mycket byråkratiskt. Man har olika nivåer, sjukvårdsdirektioner, klinikchefer och annat. I Malmö har man dessutom skapat en mellannivå mellan sjukvårdsdirektionen och klinikcheferna. Det kan inte vara rimligt. Det är nog hög tid att den arbetsgrupp som ser över detta snabbt lägger fram ett förslag till riksdagen som vi får ta ställning till igen, så att vi får en modern bedömning av dessa frågor. Jag har själv arbetat många år i vården och kan inte förstå att läkarna till varje pris vill ha detta ansvar. På många håll verkar det vara så. De har ju i alla tider talat om hur jobbigt det har varit med all pappersexercis. Nu finns det läkare som enbart skall ägna sig åt administrativt arbete och organisation och därmed inte har tid att ägna sig åt vård.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag kan förstås inte finna att jag har fått något besked om åtgärder som försvarsministern avser att vidta för att upprätthålla en hög standard på räddningstjänsten utan att en enskild kommun samtidigt belastas orimligt mycket. Tvärtom får jag när jag läser svaret det intrycket att försvarsministern är ganska nöjd med sakernas ordning. Det framhålls i svaret att räddningstjänsten i dag håller en god standard. Det anförs vidare: ''Först om det skulle visa sig att skadorna i form av dödsoffer och förstörda värden skulle öka på ett markant sätt, anser jag att man skulle behöva se över räddningstjänstens former.'' Detta är en ganska uppseendeväckande formulering, försvarsministern. Då är det så dags. Länsstyrelsen i Stockholms län, som skrev till departementet den 30 november, alltså för ett halvår sedan, har både påtalat en rad orimligheter och begärt en utredning. Låt mig här peka på exemplet Arlanda. Visst är det bra att ett avtal har träffats mellan Sigtuna kommun och luftfartsverket om räddningstjänsten, men det löser inte problemen på längre sikt. Sigtuna kommun betalar enligt uppgift bortemot 90 % av räddningstjänstskostnaderna, samtidigt som antalet flygplatsutryckningar ökat enormt, med ungefär 55 % på fem år. Ca 50 % av räddningsstyrkan är numera förlagd till Arlanda, bl.a. beroende på ombyggnadsarbeten i anslutning till flygplatsen, vilket gjort att insatstiderna inte kunnat klaras med mindre än att en stor del av verksamheten flyttats över till Arlanda -- detta trots att viadukten är byggd sedan en tid tillbaka. Samtidigt växer verksamheten i anslutning till Arlanda, som ju är ett riksintresse. Flygtrafiken ökar och kommer att öka ännu mer om vi får den tredje banan. Detsamma gäller biltrafiken på E 4, som ju är beroende av flygtrafiken. dagliga tunga transporter, kommer att öka i antal, och det innebär mycket stora risker. Antalet företag i anslutning till flygplatsen växer, och därmed ökas belastningen och riskerna. Som svar på mitt påpekande att kommunen numera inte får del av intäkterna av företagsbeskattningen svarar försvarsministern att kommunerna kompenseras för detta skattebortfall. Det kan dock knappast gälla för Sigtuna, som har en extra skattebelastning med 2 milj.kr. per år på grund av En enskild räddningsinsats i kommunal tjänst som medfört betydande kostnader kan till en viss del ersättas av staten, säger försvarsministern, och det kan nog hjälpa någon kommun i något enskilt ärende, men knappast Sigtuna, som ju ständigt pressas av ökade krav på räddningsinsatser vid eventuella katastrofer. Också ytterligare utveckling är på gång vid När den kommer till stånd, vilket jag hoppas skall ske, får vi ytterligare ett paragraf 43-fall, och då blir läget ännu mer komplicerat. Man kommer att ställa allt större krav på räddningstjänsten, både kompetensmässigt och resursmässigt. När det gäller kompetensen kan nämnas att räddningsstyrkan i stor utsträckning bygger på vapenfria tjänstepliktiga med sex veckors grundutbildning. Det är bara på Arlanda och Helsingfors flygplatser som man har sådana arbetsstyrkor. Internationellt är det tveksamt om det skulle godkännas. Också bland övriga anställda ute på Arlanda är man mycket tveksam till dessa vapenfria tjänstepliktiga, som t.ex. vägrar att göra rökdykningar. november, har påpekat att det behövs en översyn på detta område liksom vad gäller uppdelningen av det ekonomiska ansvaret. Skäligheten i den nuvarande ordningen kan verkligen ifrågasättas. Man har också påpekat osäkerheten vid tolkningen av begreppen ''kommunal räddningstjänst'' resp. Länsstyrelsen kräver alltså en ganska omfattande utredning. En sådan utveckling är uppenbarligen absolut nödvändig och blir allt nödvändigare för varje dag. Jag vill fråga om försvarsministern är beredd att mot bakgrund av de bekymmer och oklarheter som redovisats bl.a. i länsstyrelsens skrivelse ta initiativ till en utredning om dessa frågor.

Herr talman! Jag vill säga följande till Görel Bohlin. Inget av det Görel Bohlin nu har sagt förändrar det svar jag har givit, vilket framgår av mitt interpellationssvar. Det är alltid intressant att lyssna till moderaterna i talarstolen. De vill alltid sänka statens inkomster och samtidigt öka statens utgifter. Som bekant provades denna ekonomiska teori under ett antal år i detta land. Resultatet blev också ganska bekant. När Görel Bohlin talar om vissa konsekvenser och säger att det är så dags när det har inträffat svåra händelser, vill jag bara erinra Görel Bohlin om att jag har lagt fram förslag till denna kammare om hur vi skall förhålla oss till de här frågorna. Kammaren har med mycket stor enighet ställt sig bakom den inriktning vi har i de här frågorna. Majoriteten i kammaren delar inte Görel Bohlins uppfattning. Då återstår det väl bara för Görel Bohlin att antingen finna sig i majoritetens beslut eller att också arbeta för någon annan ordning. Herr talman! Slutligen kan det noteras att det finns en särskild flygplatsberedskap förutom den som Görel Bohlin talar om. Denna betalas helt av luftfartsverket och inte av Sigtuna kommun.
Herr talman! När det gäller att öka statens kostnader och minska kommunens kostnader vill jag påpeka det som står i min fråga och som också har tagits upp av länsstyrelsen, nämligen att en utredning skall ta upp frågan om att öka finansieringsmöjligheterna och att hitta andra finansieringsmöjligheter än de som för närvarande finns lagreglerade. Jag vill också påpeka att jag begär en utredning, och det tycker jag faktiskt är en rimlig begäran. Det är inte så säkert att det som har sagts i denna kammare skall vara statiskt för all framtid. På Arlanda sker stora förändringar, förändringar som kräver att man anpassar räddningstjänsten. Man måste dimensionera räddningstjänsten efter det ökade trycket. Man måste också ta konsekvenserna av den alltmer komplicerade situationen, dvs. ser över kompetensen hos dem som skall sköta räddningstjänsten. Jag begär att man skall undersöka om man kan få en tillräckligt hög standard i anslutning till en så starkt trafikerad internationell flygplats och att man därvid skall göra internationella jämförelser. Jag skulle också vilja, herr försvarsminister, att man redan i dag prövade möjligheterna att minimera riskerna. Den transport av flygbränsle som nu sker på E 4 utgör en betydande risk. Jag har varit i kontakt med t.ex. FOA som har talat om att den placering som depån i dag har ute på Arlanda utgör en allvarlig risk, och detta skulle behöva ses över. Om det skulle hända någonting ute på Arlanda är det statens ansvar att det ser ut som det gör. Det vore fruktansvärt om man inte i tid undersökte möjligheterna att minimera riskerna. När det gäller den ekonomiska ansvarsfördelningen är det inte rimligt, herr försvarsminister, att en liten kommun får ta på sig så stora kostnader för en riksangelägenhet som man nu får göra. Är försvarsministern beredd att se över inte bara lagstiftning utan även nya finansieringsmöjligheter och därvid också titta på möjligheterna att minimera riskerna?

Herr talman! Birgitta Hambraeus har -- mot bakgrund av erfarenheterna från Tjernobylolyckan och utredningens om kärnkraftsberedskapen betänkande Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor -- frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka beredskapen inför stora kärnkraftsolyckor. Jag tolkar frågan som att den avser olyckor både inom och utom Sverige. En omfattande remissbehandling av betänkandet avslutades under 1990. Ärendet bereds nu inom regeringskansliet och avsikten är att en lagrådsremiss inom kort skall lämnas till lagrådet. Därefter avser jag att återkomma till regeringen med förslag till proposition om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor. Jag är inte beredd att nu föregripa regeringens ställningstaganden till utredningens förslag. Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att ytterligare förbättra planeringen för och beredskapen mot allvarliga olyckor, vilket bl.a. inkluderar den av Birgitta Hambraeus nämnda frågan om införandet av tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt även vid sanering efter en kärnenergiolycka. Om regeringen skulle ansluta sig till utredningens förslag om tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt krävs lagändring. Det är alltså riksdagen som skall besluta i en sådan fråga. Birgitta Hambraeus frågar vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka beredskapen inför stora kärnkraftsolyckor. Jag vill därför redovisa några av de åtgärder som har vidtagits efter Tjernobylolyckan och i viss mån även efter överlämnandet av betänkandet från utredningen om kärnkraftsberedskapen. Samtliga svenska kärnkraftverk har som ytterligare säkerhetsåtgärd installerat s.k. filtersystem, där 99,9 % av reaktorhärdens radioaktiva ämnen som ger markbeläggning skall fastna om en härdsmälta skulle inträffa. -- Alarmerings och varningssystemen kring de svenska kärnkraftverken har förbättrats. På uppdrag av regeringen har räddningsverket sett till att samtliga länsstyrelser i dag har en plan att följa i händelse av en stor kärnenergiolycka inom eller utanför Sverige. De s.k. kärnkraftslänen hade redan tidigare en mer omfattande beredskapsplan, som nu har förbättrats. Planerna har granskats av räddningsverket som också utbildar personalen att tillämpa dem i praktiken. Beredskapen övas regelbundet. -- Samtliga länsstyrelser och kommuner har nu tillgång till instrument för att kunna mäta förhöjd strålning från radioaktiva ämnen på marken. Vid en olycka sammankallar länsstyrelsen en stab som förutom räddningsledare består av olika typer av experter. -- Med särskild sambandsutrustning kan länsstyrelserna nu snabbt komma i kontakt med t.ex. centrala myndigheter. -- Via lokalradio och övriga massmedia kan länsstyrelserna lämna snabb och fortlöpande information.

Statens strålskyddsinstitut har utökat antalet mätstationer över landet som nu även varnar automatiskt vid ökad strålning. -- Förutom SSIs mätstationer har även Försvarets forskningsanstalt ett antal mätstationer. Dessutom görs mätningar kontinuerligt vid våra kärnkraftverk och Studsvik. SSIs beredskapsorganisation har utökats beträffande både analyser och information.